Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag kan konstatera att vissa saker är på gång, och det är bra. Jag hade kanske väntat mig ett besked rörande kontakter med Östtyskland och eventuella resultat av dessa kontakter. Anledningen till min fråga är att socialförsäkringsutskottets ledamöter nyligen vid ett besök i Trelleborg och Ystad gjordes uppmärksamma på att resenärer framför allt från Östtyskland kastar sina pass och identitetshandlingar under färden på färjan till Trelleborg. Därför har polisen i Trelleborg vänt sig till arbetsmarknadsdepartementet och begärt att passkontroll ombord på färjorna från Sassnitz skall återinföras. Vad gäller resenärer från Polen tycks den polske kaptenen i regel samla upp passen, även om det inte alltid fungerar. När flyktingarna kommer utan pass försvåras, som också ministern sade, polisens utredningsarbete avsevärt. Det är nästan omöjligt att fastställa första asylland, trots att många flyktingar uppenbarligen vistats lång tid i t.ex. Västtyskland eller Turkiet. I sjuttiotalet ärenden i Trelleborg helt nyligen har endast tre avvisningar skett. Resten är s.k. långa ärenden för invandrarverket. De flesta flyktingar kommer f. n. från Mellanöstern, framför allt Iran och Irak. Vad gäller flyktingar från Irak har många vistats i flyktingläger i Iran, där de utrustats med utresehandlingar, men de får inte komma tillbaka. Turkiet och Västtyskland tar inte tillbaka passlösa asylsökande. Enligt polisen utnyttjar en del av de asylsökande det förhållandet att de inte kan avvisas om de är utan pass. De flesta får också erfarenhetsmässigt stanna här enligt 6§ trots att de kanske vistats en längre tid i ett första asylland. Flyktingfrågor är svåra och känsliga frågor. De flesta ärenden är behjärtansvärda på något sätt. Men om somliga utnyttjar en viss situation, blir det andra som drabbas — jag tänker särskilt på de s.k. konventionsflyktingarna. Det är viktigt med mycket klara regler i dessa frågor. Enligt min mening måste polisen få den hjälp som bl.a. en passkontroll på färjorna i Östtyskland skulle ge. Situationen framstår inte som mindre angelägen när vi kan förvänta oss ytterligare kanske 1 500 asylsökande — främst irakier — om någon tid. Det har hittills i år kommit ca 2 000 asylsökande till Trelleborg, mot 100 i fjol, och ca 1 900 till Ystad, mot 44 i fjol. Jag noterade att invandrarministern i gårdagens Svenska Dagbladet uttalade att hon åtminstone skulle ha några papper med sig om hon vore flykting. Identitetslöshet hos flyktingar gör en misstänksam, menar ministern. Jag vill dock fråga: Är inte invandrarministern på det klara med att det i praktiken oftast är de som har kastat sina pass och förmår svara på rätt sätt under utredningen som får stanna?

Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Jag tycker att det är utmärkt med dessa vidgade internationella kontakter. Kanske hade jag emellertid väntat litet mera substans i svaret, närmast i form av en redogörelse för kontakterna med Östtyskland och vad man skulle kunna göra där. Jag hade över huvud taget väntat mig att få höra att något mer hade hänt i ärendet, exempelvis i fråga om förstärkning till polisen. Jag vet att vissa förstärkningar har skett, men det hade varit bra att få en redogörelse från ministern. Statsrådet har sagt att var och en skall ha rätt att få sin sak prövad. Ja, givetvis! Men tyvärr har detta fått den negativa konsekvensen att det faktiskt är lättare för den som kommer utan några som helst papper än för den som är ärlig och visar klara papper. Han eller hon kanske genast blir avvisad, medan de andra får stanna kvar, trots att de måhända har ett annat land som första asylland. Alla får inte stanna, har invandrarministern påpekat, bl.a. i den artikel jag läste i går. Vi skall inte ha samma regler som Danmark, anser statsrådet, men jag undrar om det inte är just det vi håller på att få, när endast 330 av 3 200 har avvisats under året, och endast 3 av 70 under de senaste veckorna, i Trelleborg.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

Det är faktiskt siffror som jag själv har inhämtat från polisen i Trelleborg och Ystad. Jag kan nämna att Trelleborg under den gångna helgen tog emot ca 65 asylsökande. Förra helgen var det 70. Det är bara tre asylsökande som har kunnat avvisas. De andra har alltså mottagits, framför allt på grund av att de har saknat pass. I Ystad är det f.n. dess bättre endast ströfall som saknar pass.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

Fru talman! Detta betänkande från utbildningsutskottet behandlar motioner, som rör grundskolans läroplan och frågor som kan hänföras till den. Till utskottsbetänkandet är fogade ett antal moderata reservationer med anledning av att utskottet har avstyrkt alla våra krav i partimotionen om grundskolan. Jag skall något kommentera reservationerna. Vår reservation nr 1 handlar om prioriteringar inom skolans verksamhet och om översyn av grundskolans läroplan. Vi hävdar i vår partimotion — liksom vi har hävdat tidigare år — att det främsta målet för skolans verksamhet skall vara att ge eleverna en gemensam kunskapsbas och att elever skall ha en ovillkorlig rätt att i skolan få fungerande färdigheter i att läsa, skriva, tala och räkna. Så långt kan det tyckas — när man ser vad som står i skollagens 1 § och vad skolministern framförde i budgetpropositionen, vilket citeras i utskottsbetänkandet — att vi skulle vara överens och att det därmed skulle vara självklart att riksdagen skulle vara beredd att uttala att kunskapsmålet skall ha högsta prioritet i skolans verksamhet. Men ett sådant uttalande avvisas av utskottsmajoriteten. Då grundar den sig enbart på vad som står i olika dokument och inte på verkligheten i skolans vardag. Grundskolan har kommit att bli en ”Mädchen fär alles”, där det ena åläggandet efter det andra lagts på skolan, utan att man funderat över så väsentliga frågor som: Får det plats på schemat? Kan den här uppgiften vara så viktig att den får inkräkta på skolans huvuduppgifter? Både lärare och elever beklagar att det huvudsakliga arbetet i skolan — kunskapsinhämtande och färdighetsträning — blir lidande av att den ena sidouppgiften efter den andra tillkommer. Det har varit alldeles för lätt att säga: Det här skall skolan ta hand om. Skall vi kunna leva upp till skollagens intentioner, måste vi få en förutsättningslös genomgång av skolans ämnen och deras innehåll i avsikt att ge skolan tillräcklig tid för de uppgifter som bara skolan kan utföra — med hjälp av de kvalificerade lärare vi har som är utbildade att handha just de uppgifterna. Därutöver anser vi att kommunerna — som ju har det direkta ansvaret för verksamheten i skolan — skall se till att de stora resurser som satsas på skolan prioriteras så att undervisningen kommer i första hand. Vi kräver också i vår partimotion en översyn av läroplanen för grundskolan för att få denna utformad så att man bättre tillvaratar de enskilda elevernas anlag och intressen. Vårt krav avstyrks av utskottsmajoriteten med skiftande argument. Alla är lika svåra att förstå, lika verklighetsfrämmande. Ett argument är: ”För att nå de uppställda målen krävs enligt utskottet en yttre organisation av skolan som präglas av enhetlighet. Hela utbildningen under de första nio åren är tillgänglig för alla.” Tillgänglig— ja. Men anpassad till alla — stämmer det med verkligheten? Nej! Det borde vara självklart att skolan kombinerar sin uppgift att ge alla elever baskunskaper och basfärdigheter med möjligheter att ta hänsyn till varje elevs personliga inriktning och fallenhet. En elev som snabbt inhämtar och behärskar ett ämne bör sporras att gå vidare i sina studier. En elev som har svårt att nå de avsedda resultaten skall ges extra stöd och hjälp. Och det stödet och den hjälpen skall ges på ett tidigt stadium. Ju tidigare elevproblem uppmärksammas, desto större är möjligheterna att rätta till dem. Uppmärksammas de inte förrän på högstadiet kan det vara för sent. Skolan måste möta elevernas utveckling på ett sådant sätt att eleverna känner sig engagerade. Då sporras de att göra sitt bästa. Fru talman! I högstadieåldern sker en snabb utveckling av elevernas personligheter och intresseinriktningar. Därför bör högstadiet differentieras så att eleverna ges större möjligheter att välja tillvalsämnen och därmed studieinriktning än vad nuvarande snäva begränsningar erbjuder. Den mångfald som utskottsmajoriteten påstår finns i det inre arbetet i skolan existerar inte. Mångfald och enhetlighet går inte att förena. Däremot kan man förena mångfald och jämlikhet. Jämlikhet betyder inte att alla skall göra samma saker samtidigt och lika mycket av allting. Jag vill gärna återge ett inlägg av Svenska akademiens ständige sekreterare Lars Gyllensten under skolveckan med anledning av SÖ:s Läroplansdebatt nr 25. Han säger så här: Får man vara individualist? Får man vara särling? Får man ägna sig åt att samla skalbaggar? Eller lära sig om påvarnas historia? Eller gå för sig själv om man får lust? Får det vara så att man ibland inte riktigt trivs att gå i grupp? Är alla barn verkligen kollektivister? Är det önskvärt att de skall vara det? Vill vi göra dem till konformister i samhället? Var och en är inte bara lik den andra, för det är vi, men var och en är också olik den andra. Det måste också respekteras och vårdas. — Så långt Lars Gyllensten. Ja, just det! Elever har rätt att vara olika utan att därför betraktas som ojämlika. Det är därför — för elevernas egen skull — vi anser att högstadiet skall ha ett större utbud av tillvalsmöjligheter. Det är också därför vi anser att de nuvarande reglerna om tidsbegränsning för anordnande av särskilda grupper bör tas bort.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 Under denna tid har de möjlighet att ha kvar betygsättning i varje enskilt ämne. Men sedan skall det, enligt skolministerns uppdrag till skolöverstyrelsen, vara slut på den möjligheten. SÖ skall vidta åtgärder för att stimulera en förändring mot ett ämnesövergripande arbetssätt och senast den 1 mars 1986 till regeringen inkomma med en bedömning av när övergången till ett sådant arbetssätt kommer att vara genomförd. I utbildningsutskottets betänkande 1982/83:18 behandlades motioner i denna fråga. Utskottet gjorde då ett tillkännagivande till regeringen att arbetssättet även efter 1985/86 skulle vara avgörande för formerna för betygsättning. En följd av detta borde ha varit att skolministern återkallat sitt uppdrag till SÖ. Det har han dess värre inte gjort. Vi moderater anser att en samordning av undervisningen i enskilda orienteringsämnen mycket väl kan förekomma utan att gränserna mellan ämnena suddas ut eller faktainnehållet tunnas ut. Kunskaper och kvalitet är beroende av att ämnesgränser upprätthålls. En god samverkan över ämnesgränserna ger eleverna ett betydligt större utbyte än den integration blockläsningsförespråkarna vill införa. Vi menar att eleverna skall ha rätt att få kvitto på sina kunskaper i form av betyg i varje orienteringsämne, liksom i varje annat ämne. Jag yrkar bifall till reservation 2. Vår reservation 4 handlar om antalet betygstillfällen i grundskolan. Att få betyg skall inte vara något dramatiskt som inträffar de två sista av alla nio skolåren. Betyg skall vara ett regelbundet förekommande inslag i skolarbetet. Därför anser vi att betyg skall ges på alla stadier i grundskolan. De skall ses inte bara som ett urvalsinstrument, utan bl.a. också som en stimulans för eleverna och en information till föräldrarna. Jag yrkar bifall till reservation 4. För den händelse att den skulle avslås, har vi avgett en alternativreservation, nr 5, där vi yrkar bifall till motion 1983/84:1239 om lokala initiativ i fråga om utökad betygsättning. Sådana initiativ har nu tagits av flera kommuner. I Stockholms län har skolstyrelserna i Sollentuna, Danderyd och Vallentuna beslutat att hos regeringen begära dispens för att få ge eleverna betyg på mellanstadiet och i årskurs 7. Sollentuna kommun har hunnit längst och redovisar resultat av en enkät till alla elever och föräldrar i årskurs 6 och 9. Sammanställningen av enkäten ger vid handen att 85 26 av eleverna och föräldrarna vill ha dessa betyg. Det skall bli mycket intressant att se vilket tillmötesgående regeringen visar när dispensansökningarna behandlas. Jag yrkar bifall till vårt andrahandsyrkande i reservation 5. Det relativa betygssystemet — även med den 1979 beslutade modifieringen — är ett olämpligt betygssystem och måste ersättas av ett system som visar elevernas kunskaper i förhållande till skolans krav och stimulerar eleverna att förbättra och komplettera sina kunskaper, ett system som inte är till för att rangordna elever. Ett sådant betygssystem bör också ha en skala med fler steg än dagens. Utskottsmajoriteten ställer sig oförstående till dessa av oss i flera sammanhang framförda krav och går därmed emot en bred opinion av elever, föräldrar och lärare. Jag yrkar bifall till reservation 6. Fru talman! Den kanske största orättvisa som drabbar eleverna i fråga om betyg är gällande bestämmelser om betygskompletteringar. Nytt slutbetyg från grundskolan får i dag utfärdas för vuxenstuderande, men först fem år efter det att det ursprungliga slutbetyget gavs. Den som har beviljats utbildningsbidrag enligt bestämmelserna för arbetsmarknadsutbildning och den som har beviljats särskilt vuxenstudiestöd för studier på grundskolenivå kan få nytt slutbetyg tidigare än efter fem år. Dessa bestämmelser innebär att möjligheter till omprövning av givet betyg bara ges åt vissa. Många elever vill komplettera sina betyg utan vare sig utbildningsbidrag eller vuxenstudiestöd. Utskottet borde ha insett att många, många ungdomar ganska snart efter det att de har slutat grundskolan får tillbaka sitt studieintresse och vill skaffa sig vidare utbildning men finner att deras betyg inte räcker till för att de skall ha möjlighet att med framgång söka den utbildningen. Då måste det vara fullständigt galet att samhället inte tar till vara alla ungdomars studieintresse och utbildningsambitioner utan tvärtom reser hinder för en del av dem genom förbud och tillhöftade tidsgränser när de vill förbättra sina betyg. Kompetensbestämmelserna vid intagning till olika utbildningsvägar skall naturligtvis utgå från de kunskaper man måste ha för att klara utbildningen. Det skall inte spela någon roll vid vilket tillfälle eller på vilket sätt kunskaperna har inhämtats. Därför anser vi moderater att alla elever utan tidsbegränsning och andra hinder skall ges rätt att genom kompletterande studier och prövningar förbättra sina betyg och få tillgodoräkna sig dessa betyg i merithänseende. Vi anser att den här frågan är så viktig för så många ungdomar i dag, att bestämmelserna snarast bör ändras. Det är djupt beklagligt att utskottsmajoriteten framhärdar i att förmena dem den rätten. Jag yrkar bifall till reservation 7. Slutligen vill jag säga, fru talman, att vi i vår partimotion föreslår att undervisningen i engelska skall kunna påbörjas först i årskurs 4 och inte i årskurs 3. Utskottet hänvisar i sitt avslagsyrkande till att den möjlighet som i dag finns att starta undervisningen i engelska först i årskurs 4 utnyttjas i mycket stor omfattning. Med det argumentet borde vårt förslag ha bifallits. Så icke, varför vi tvingats reservera oss även på denna punkt. Jag yrkar, fru talman, bifall även till reservation 8.

Fru talman! Först några ord om vår med folkpartiet gemensamma reservation. Våren 1983 gjorde riksdagen ett mycket klart uttalande om betygsättningen i orienteringsämnena på grundskolans högstadium. Utskottet framhöll att betygssystemet för dessa ämnen måste utformas efter det sätt som undervisningen de facto bedrivs på. Men vi gjorde också en mycket viktig markering. Även efter läsåret 1985/86 bör arbetssättet vara avgörande för formerna för betygsättningen. Detta gav riksdagen som sin mening regeringen till känna. Nu har vi erfarit att detta inte lett till några åtgärder från regeringens sida. Vi anser att regeringen borde ha kompletterat sitt tidigare uppdrag till skolöverstyrelsen enligt denna riksdagens klara och entydiga uppfattning. Så har inte skett, och det vittnar om en uppenbar nonchalans från regeringens sida mot riksdagens beslut. I vår reservation nr 3 har vi påtalat detta och förutsätter att regeringen rättar till sitt uppenbara misstag. Att denna försumlighet lett till allvarliga konsekvenser bekräftas av en intervju i veckans nummer av tidningen Skolvärlden, där den ansvarige tjänstemannen på skolöverstyrelsen säger: ”I och med utgången av läsåret 1985/86 upphör de provisoriska bestämmelserna att gälla. Alltså de bestämmelser som gör det möjligt för skolorna att välja om de skall ge sammanfattningsbetyg i orienteringsämnena eller betyg i varje ämne. — På förfrågningar svarar vi att från och med läsåret 1986/87 gäller skolförordningens bestämmelser om att sammanfattningsbetyg skall ges i orienteringsämnena. Vi skall också gå ut med information om detta i Läroplansdebatt före jul.” Jag klandrar inte skolöverstyrelsen för detta, även om detta strider mot riksdagens uppenbara beslut. Skolöverstyrelsen fullgör bara det uppdrag som man har fått. Det är regeringen som förtjänar klander, eftersom den inte följer riksdagens beslut. Fru talman! Jag brukar inte kommentera övriga partiers reservationer. Det ankommer ju normalt på företrädare för regeringspartiet att göra det, men efter att ha läst de moderata reservationerna 1 och 2 kan jag inte underlåta att göra vissa reflexioner. Dessa reservationer är typiska för den moderata skoldebatten, dvs. man tillvitar skolan, läroplanen och de partier som slår vakt om läroplanen uppfattningar och målformuleringar som inte existerar. Att man kritiserar oss som slår vakt om läroplanen kan vi stå ut med, och vi kan försvara oss, men allvarligare är attackerna på själva läroplanen. Det är nästan genant att behöva påminna Birgitta Rydle om att läroplanen, Lgr 80, tillkom under den period då vi hade icke-socialistiska regeringar här i landet. Under en stor del av den tiden hade en moderat skolminister, Britt Mogård, om namnet är bekant, huvudansvaret för skolans utveckling. Visserligen anser vi centerpartister att vi hade ett betydande inflytande över det innehåll som läroplanen kom att få, men på något litet hörn var väl ändå ni moderater med? Nog är det väl besynnerligt att den blev så dålig, att man nu måste kräva en förutsättningslös genomgång av ämnena och deras innehåll? En ny läroplan tillkommer ju inte i en hast. Det var en lång förberedelsetid före läroplanspropositionen och en djupgående behandling i utskottet före beslutet i riksdagen våren 1979. Sedan vidtog arbetet med att formulera själva läroplanen, den s.k. poesidelen, och därefter det grannlaga arbetet med grundskolans timoch kursplaner. Den minnesgode kan säkert dra sig till minnes den häftiga massmediedebatt som ville göra gällande att skolministern, Britt Mogård, moderat, engagerade sig alltför mycket i det arbetet och alltför mycket lät sina moderata synpunkter och värderingar prägla arbetet. Därefter vidtog en lång period med information och introduktion av den nya läroplanen fram till höstterminen 1982, då den började gälla fullt ut. Riksdagen anvisade t.o.m. särskilda medel för denna informationsinsats. Nu har läroplanen varit i bruk två år och börjar få genomslagskraft. Fru talman! För en vecka sedan hörde jag moderaten Per Unckel säga här i kammaren: ”Många har vittnat om behovet av att man skulle få möjlighet att låta kloka reformer sätta sig.” Samme Per Unckel sade vidare att vi inte får låta skolan bli en jättelik experimentverkstad. Detta gäller i allra högsta grad också läroplanen. Den kloka reformen måste få tid att sätta sig. Men eftersom moderaterna hävdar motsatsen måste jag fråga Birgitta Rydle: Var i läroplanen står det att kunskapsförmedling och färdighetsträning skall stå tillbaka för andra uppgifter? Ni påstår det i er reservation. Var i läroplanen finns det mål angivet som enligt reservationen leder till att ”just det mål dagens skola ger ett sådant försteg, nämligen utjämningen, inte kan uppnås”? Det är inte världens bästa svenska, men det kan inte jag rå för, eftersom det är ett citat från den moderata reservationen. Men frågan kvarstår, Birgitta Rydle: Var hittar man denna målformulering? Min nästa fråga blir: Vad menar moderaterna med påståendet att kommunerna ”måste som direkt verksamhetsansvariga tillse att eventuella prioriteringar inom skolområdet sker så att själva undervisningen alltid sätts främst. Utskottet vill för sin del understryka värdet av en stor lokal frihet i fråga om resursanvändningen både när det gäller grundskolan och gymnasieskolan.” Dels säger man att kommunerna måste prioritera undervisningen, dels säger man att samma kommuner skall ha stor lokal frihet i resursanvändningen. För mig låter detta motsägelsefullt. Menar man med detta att kommunerna skall gå in och betala undervisningskostnader? Är det möjligen svar på den fråga som moderaterna alltid har undvikit, nämligen om kommunerna skall betala de vikariekostnader som regeringen med stöd av moderaterna har dragit sig undan? Moderaterna säger sig vilja prioritera undervisning och kunskaper. Men samtidigt har man genom den nyss nämnda vikariebesparingen sett till att eleverna några dagar då och då blir helt utan undervisning. I det sammanhanget kan man tala om kunskapsförakt, för att använda ett moderat modeord. I sitt försvar för vikariebesparingen skrev utskottsmajoriteten, inkl. moderaterna, att ”arbetet i grundskolan bygger på principerna om arbetsenheter och arbetslag och Lgr 80 är utformad under denna förutsättning”. Nu säger samma moderater i sin andra reservation: ”Åtskilliga lärare känner tvekan inför sina förutsättningar att klara arbete i arbetslag. Ingen skall heller behöva tvingas till ett arbetssätt som hon eller han inte anser sig kunna fullfölja på ett kvalitativt fullgott sätt.” Vad är det som gäller, Birgitta Rydle? Skall vi ha arbetslag eller skall vi inte ha arbetslag? Fru talman! Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp moderata dumheter, men det här räcker som exempel, och jag tror att det också räcker för Birgitta Rydle att försöka svara på. Det vore bra om vi för en gångs skull fick besked i sakfrågorna och inte bara nya påståenden om skolans förmenta kunskapsförakt. Eller, som det står i den moderata reservationen: ”Kritik utan kunskaper och perspektiv blir lätt ett meningslöst självändamål.”
Fru talman! Det var många saker som Larz Johansson tillvitade oss här. Jag trodde faktiskt att det var utskottets ordförande som skulle gå upp och försvara utskottsmajoriteten, men den uppgiften har tydligen Larz Johansson helt övertagit. Nej, Larz Johansson, vi underkänner inte läroplanen, men vi tycker att det är rätt bra att världen inte äre statisk utan ständigt förändras. I de delar där skolan i dag inte förmår att leva upp till de krav som elever, lärare och föräldrar har rätt att ställa är det vår skyldighet att se till att man gör de förändringar som behövs för att vi skall kunna erbjuda eleverna en skola som bättre svarar mot de kraven. De moderata reservationerna står vi verkligen för. De visar på moderata ståndpunkter som vi har haft i många år, och dessa är kända sedan länge. Vi vill betona kunskaper och färdigheter, och vi vill ge eleverna de valmöjligheter som utskottsmajoriteten nu så envist förvägrar dem. Jag vill fråga Larz Johansson: Vill inte Larz Johansson prioritera kunskaper och färdigheter i skolan? Det verkar faktiskt att döma av Larz Johanssons anförande som om han inte vill göra det.
Fru talman! Jag noterar att moderaterna som vanligt gärna gör kraftfulla påståenden i sina reservationer. När man sedan frågar efter innehållet i dessa påståenden, då får man bara nya, lika kraftfulla, påståenden till svar — runda formuleringar som egentligen ingenting betyder. Jag kräver att Birgitta Rydle ger konkreta svar på de frågor som jag har ställt när det gäller det som uttrycks i reservationen: Är avsikten att kommunerna skall prioritera så, att de går in med kommunala pengar och betalar statligt reglerade lärarlönekostnader? Det står så i er reservation. Är det meningen att lärarna skall arbeta i arbetslag eller skall de inte göra det? Ni har vid ett tilifälle hävdat den ena ståndpunkten — i samband med vikariebesparingen. Ni hävdar nu en annan ståndpunkt. Då går det inte, Birgitta Rydle, att komma och säga att detta är kända moderata ståndpunkter, som moderaterna har intagit sedan länge. Ståndpunkterna varierar från debattillfälle till debattillfälle, och därför krävs det besked på den här punkten. Jag menar, Birgitta Rydle, att läroplanen på ett utomordentligt sätt prioriterar kunskaper och färdigheter. Det tycker jag är ett gott uttryck för att vi tillsammans åstadkom en bra läroplan. Kring den fanns det en bred majoritet. Det finns inga skäl att två år efter detta riva upp läroplansbeslutet och börja om från början.

Fru talman! Det är bekant att moderaterna blåser till strid om grundskolan, även om trumpetstötarna i dag kanske inte har varit av det hårdaste slaget. Moderaterna vill ge intryck av att de företräder nya idéer. I själva verket dammar de av gamla reaktionära förslag från 1940 och 1950-talens skoldebatt. Moderaterna vill återupprätta ett parallellskolesystem. De begåvade skall så tidigt som möjligt med hjälp av en mer än femgradig betygsskala sorteras ut från de obegåvade — de duktiga för sig och de dumma för sig. Det är den gamla högerns skola som nu företräds av moderaterna. Moderaternas skolpolitiker tycks ha glömt viktiga skeden i utvecklingen av vår skola. De framstår i det hänseendet som historielösa. De påstår sig vilja lägga grunden till en helt ny skola, men det är en gammal skola de vill återupprätta. Någon kan säga att gammalt är väl inte dåligt. Nej, förvisso. Mycket av det gamla är värt att vårda och bevara. Men den gamla skola som moderaterna nu vill återinföra var en skola bara för somliga. Den var inte en skola för alla, och däri låg dess stora och avgörande svaghet. Det var för att förverkliga drömmen om en skola för alla som det stora reformarbetet inleddes på 1940-talet. Vi har kommit långt i vår strävan att förverkliga dessa skolreformatorers drömmar. Förvisso kvarstår än brister. Ytterligare reformer behöver genomföras. Vi behöver bl.a. anpassa lärarut bildningen till den sammanhållna grundskolans idéer. Det vore i detta läge ytterst allvarligt om de moderata skolpolitikerna nu skulle lyckas vrida klockan tillbaka. Det är ju känt att moderaternas inflytande över den samlade borgerliga politiken ökar på många områden. När det gäller att riva upp grundskolan har de glädjande nog inte fått stöd från de övriga borgerliga partierna. Det betänkande vi i dag behandlar visar mycket klart att moderaterna står isolerade. De har inget stöd för sina grova attacker mot grundskolan och dess läroplan. Den hittillsvarande debatten i dag har mycket klart visat det stöd som centern ger grundskolans nuvarande läroplan. Jag utgår från att detsamma gäller för folkpartiet. Det är mycket glädjande. Moderaternas attacker mot skolan är både fräcka och försåtliga. De vill framställa sig som främsta och enda värnare om kunskap. De försöker att ge sken av att andra, främst då socialdemokraterna, skulle vara likgiltiga för kunskaper, ja t.o.m. förakta kunskaper. Detta är naturligtvis en mycket grov förolämpning, närmast kränkande. De enorma insatser som arbetarrörelsen har gjort för att bygga upp och bygga ut skolväsendet till dagens nivå visar tydligare än alla stolta deklarationer och slagord hur stort värde arbetarrörelsen tillmäter en god utbildning. Att bygga en skola för alla är en mycket högre målsättning än den som moderaterna företräder. I reservation 1 riktar moderaterna en mycket allvarlig beskyllning och anklagelse mot dagens skola. Larz Johansson har berört detta. Det heter i denna reservation att skolan under lång tid har försummat sin främsta uppgift: att förmedla kunskaper och färdigheter. Ja, så står det i reservationen. Detta är naturligtvis i första hand ett angrepp på lärarna. De arbetar efter den läroplan och timplan som har fastställts av regering och riksdag. Som redan har nämnts utarbetades den läroplanen under den tid då vi hade en borgerlig regering med en moderat skolminister. Men också vi socialdemokrater tycker att det är en bra läroplan. Vi ställer upp för den. Det kan inte råda något tvivel om att läroplanen lägger utomordentligt stor vikt vid skolans roll som förmedlare av kunskap och färdigheter. Det är också vad gällande skollag föreskriver. Därtill kommer att skolministern i de senaste budgetpropositionerna mycket kraftigt har betonat att skolans självklara uppgift är att ge eleverna gedigna kunskaper. Man kan finna många citat både i läroplan och budgetproposition som bestyrker detta. Nu vill moderaterna att SÖ och länsskolnämnderna skall vidta åtgärder för att ge kunskapsmålet prioritet i skolans verksamhet. Jag vill fråga: Vilka åtgärder då? Jag kan inte förstå moderaternas krav på annat sätt än att SÖ och länsskolnämnderna skall se till att lärarna gör ett bättre jobb. Jag vill därför rikta några frågor till Birgitta Rydle: Är ni moderater missnöjda med lärarnas insatser i dagens skola? Vad gör de för fel, följer de inte läroplanen? På vad sätt vill ni nu tillrättaföra grundskolans lärare? I den mycket virriga och motsägelsefulla reservation 1 sägs i en passus: ”Särskilda utvecklingsprogram är lika självklara för elever med stora personliga resurser som för elever med svårigheter av skilda slag.” Denna mening ingår i en skrivning där moderaterna kritiserar jämlikhetssträvandena i skolan. Jag vill gärna få ett förtydligande av denna skrivning. Anser moderaterna att vi i dag satsar för mycket på de svaga eleverna? Vi socialdemokrater slår vakt om den sammanhållna grundskolan. Hela utbildningen under de första nio åren skall vara tillgänglig för alla. Det är ett viktigt jämlikhetskrav. Alla skall ha tillgång till en bred grundutbildning och lika möjligheter till fortsatt utbildning i det frivilliga skolväsendet. Den sammanhållna grundskolan ger gemensamma referensramar för ungdomarna. Det är viktigt i ett samhälle som vill värna om demokrati, lika människovärde och förståelse för olika individers särdrag. Inom ramen för den enhetliga yttre organisationen och den gemensamma läroplanen skall skolan i det inre arbetet sträva efter mångfald, där man tar stor hänsyn till barnens skiftande förutsättningar och intressen. Det är detta som de senaste decenniernas pedagogiska debatt och utvecklingsarbete i mycket hög grad har ägnats åt. Kring det här synsättet har det under de senaste decennierna också rått en bred enighet i svensk skolpolitik. Jag finner det mycket glädjande att folkpartiet, centerpartiet, vpk och socialdemokraterna i utbildningsutskottet så tydligt som har skett i betänkande nr 4 än en gång har slagit fast den här grundsynen. Jag menar att det är ett oskattbart värde att grundskolan har ett brett stöd i samhället. Alla bör med förtroende kunna skicka sina barn till skolan. Jag hoppas därför att moderaterna inte skall lyckas sprida sin misstro till vidare kretsar. När nu moderaterna förordar linjedelning på högstadiet, säger de att det sker av omsorg om de svaga eleverna. Det är ett mycket märkligt argument. Jag vill betrakta detta som att moderaterna uppträder som ulven i fårakläder. Samtidigt som moderaterna förhånar jämlikhetstanken hävdar de att det differentierade högstadiet bättre än det sammanhållna skulle tillgodose jämlikhetskravet. Moderaterna talar i sin motion inte i klartext om hur linjevalet skall ske. Det skapar ett intryck av att det skall vara ett fritt val. I andra sammanhang talar de om differentiering efter enskilda elevers förutsättningar. Jag vill fråga: Vem avgör vilka dessa förutsättningar är? Är det ett fritt val eller är det klassificering efter uppnådda betygspoäng? Betygen har vi diskuterat många gånger, och det är svårt att tillföra något nytt i betygsdebatten. I reservationerna pläderar moderaterna nu återigen för mer betyg vid fler tillfällen, fler betygsgrader osv. Jag skall inskränka mig till att kort bemöta vad Birgitta Rydle sade om behovet av stimulans för eleverna och information till föräldrarna. Stimulans —- ja, visst kan betyg i vissa fall fungera på det sättet men framför allt för de elever som har förutsättningar att uppnå höga betyg. Stimulansen verkar snarast i motsatt riktning för de elever som är dömda att erhålla ettor och tvåor. Jag tror också att man skall konstatera att stimulans till att skaffa sig höga betyg inte alltid är liktydigt med stimulans till att skaffa sig ökad kunskap. Här sätter moderaterna likhetstecken på fel ställe, så att säga. I strävan efter bra betyg försöker eleverna öka sina prestationer på just de områden som kan mätas i betygsättningen. Detta kan var och en som har upplevt skolans inre arbete intyga. I denna strävan kan eleverna tvingas att välja bort kunskapsområden som ur andra synpunkter kan vara nog så viktiga och som eleverna har starkt intresse av. De lämnar dem därhän, därför att de inte ger utslag i betygspoäng, men därmed går de miste om viktigt kunskapsinhämtande. Låt mig sedan säga något om information till föräldrarna. Jag tror faktiskt att de samtal som nu är införda — där lärarna möter föräldrarna, ofta tillsammans med eleven — ger betydligt fylligare och bättre information till föräldrarna och även till eleverna om elevernas resultat i skolan än betygen ger. Dessutom kommer samtalen oftast också vid ett lägligare tillfälle, vilket ger eleverna möjlighet att förbättra och utveckla sitt arbete. Vi säger ja till att behålla betygen som instrument för urval vid övergång till gymnasium och högskola. Det är därför vi har kvar betygen i årskurs 8 och årskurs 9 och i gymnasiet. Men utskottsmajoriteten vill inte vara med om någon utvidgning av betygsättningen. Därför yrkar jag avslag på de reservationer som berör detta. Nu vill moderaterna att man lokalt skall få införa betyg i lägre årskurser. Jag tycker inte att man skall få göra det. Men om nu detta krav emanerar från en ambition att öka den lokala självständigheten, kan man fråga: Är moderaterna villiga att ge en kommun som så önskar rätt att avstå från betygsättning i nuvarande årskurs 8? I reservation 6 förordar moderaterna en övergång till ett annat betygssystem, där man, som det heter, mäter kunskap och inte rangordnar eleverna. Det finns i detta sammanhang anledning att påminna om att redan 1979 modifierades det relativa betygssystemet kraftigt. Betyget tre är medelbetyg. För övriga betyg skall inte finnas någon given proportion. I normalfallet skall emellertid antalet fyror och tvåor vara fler än antalet femmor och ettor. Dessa är de enda riktmärken som ges för betygsättningen. Det är möjligt att man kan gå längre i modifieringen av det nu gällande systemet, men jag vill betona att alla betygssystem i sin tillämpning blir mer eller mindre relativa. Det torde vara omöjligt att så precist ange fasta kunskapsmått att man helt kan undgå att jämföra elever med varandra när man sätter betyg. I reservationerna 2 och 3 behandlas frågan om undervisning och betygsättning i orienteringsämnena på grundskolans högstadium. Moderaterna motsätter sig en övergång till ämnesövergripande arbetssätt i naturorienterande resp. samhällsorienterande ämnen. De påstår at. inlärning och kvalitet i undervisningen är beroende av att ämnesgränserna upprätthålls. Jag ifrågasätter starkt det vetenskapliga underlag som moderaterna kan ha för detta påstående. I åtskilliga skolor tillämpas sedan länge med stor pedagogisk framgång ett ämnesövergripande undervisningssätt. I läroplanen finns också starka förord för detta. Moderaterna tar avstånd från blockbetyg, och det är i och för sig logiskt, eftersom de inte accepterar det arbetssätt som motiverar blockbetyg. Folkpartiet och centern har mer formalistiska argument för sin reservation. De tycker att regeringen inte har visat tillbörlig respekt för riksdagens tidigare uttalanden. Låt mig mot denna bakgrund konstatera att det tycks föreligga ett brett stöd för att stimulera en övergång till ämnesövergripande arbetssätt. Regeringen uppdrog åt SÖ i en skrivelse i november 1982 att vidta åtgärder för att stimulera en sådan förändring. SÖ skall senast i mars 1986 redovisa sin bedömning av när övergången till ett ämnesövergripande arbetssätt i orienteringsämnena på högstadiet kommer att vara genomförd. Mot detta uppdrag har riksdagen inte rest några invändningar i denna del. Däremot har riksdagen sagt att arbetssättet även efter utgången av juni 1986 bör vara avgörande för formerna för betygsättning. Regeringen har inte gjort något som står i strid mot detta uttalande. Uttalandet gäller självfallet fortfarande. Vad som där sägs om betygsättningen efter 1985/86 kan rimligen inte bli tillämpligt förrän nuvarande provisoriska bestämmelser upphört att gälla. Jag har mot den bakgrunden svårt att förstå motivet till reservation 3 och den indignation på denna punkt som både Larz Johansson och Linnea Hörlén här visade. Jag har nu talat något längre än den anmälda tiden. Jag får väl anledning och möjlighet att återkomma till övriga reservationer i replikskiftet, gissar jag. Jag skall respektera tidsangivelsen och yrkar med detta bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag beklagar verkligen den cynism som Georg Andersson visar här i talarstolen när han talar om elever som är dömda att erhålla ettor och tvåor. Jag tycker faktiskt att Georg Andersson med ett sådant uttalande gör en kolossal generell nedklassning av vissa elever. Nej, Georg Andersson, det är ingen gammal skola vi moderater vill återinföra. Det vore bra om socialdemokraterna ville erkänna att det finns brister i skolan i dag. En skola för alla. Ja, men vad har det blivit av de stolta deviserna? Jo, en skola som egentligen inte passar för någon. Den stelhet som utmärker högstadiet i dag resulterar hos många elever i bristande engagemang, i värsta fall t.o.m. i ointresse för utbildning över huvud taget. Jag anser det självklart att skolan skall verka för elevernas utveckling med en individuellt inriktad undervisning. Men om det säger socialdemokraterna och de övriga i utskottsmajoriteten ingenting. Man vill ha en sammanhållen inlärning. Den individuella anpassningen får stå tillbaka. Enhetligheten skall gå före mångfalden. Det är en i grunden felaktig syn på hur skolan skall fungera för dem som skolan är till för, nämligen eleverna. Att kombinera större valmöjligheter på högstadiet med möjligheter att sedan rätta till eventuellt gjorda felval handlar til syvende og sidst om att ta hänsyn till eller, rättare sagt, ta till vara elevernas särart. Att få ha en valfrihet är för eleven lika med att skapa ett engagemang, och det är en mycket god grund för att vilja lära mer, att utöka och göra mer av sin egen förmåga. Det är avslöjande att socialdemokraterna kallar sådana möjligheter för segregation. När Georg Andersson talar om jämlikheten, talar han om den som en enhetlighet, inte som en mångfald. Jag betraktar faktiskt mig själv som jämlik med utskottets ordförande, trots att jag inte på långa vägar har samma sångröst som han. Men det finns kanske andra saker som jag är duktigare på.
Fru talman! Georg Andersson sade att vi reste formalistiska invändningar mot det uppdrag som regeringen har gett skolöverstyrelsen. Nej, Georg Andersson, det är inte formalistiska invändningar, utan det är i högsta grad invändningar i sakfrågan. Det är sant att regeringen har gett skolöverstyrelsen uppdraget att stimulera en övergång till ett annat arbetssätt, som kanske så småningom också leder fram till sammanfattande betyg. Men riksdagen har tillkännagett ett mycket klart uttalande, nämligen att arbetssättet även efter den angivna tidpunkten skall vara avgörande. Det står nu alldeles klart att skolöverstyrelsen har uppfattat den första delen av detta uppdrag och har för avsikt att gå ut med information till skolväsendet, väcka till debatt och säga att detta provisorium skall vara t.o.m. läsåret 1985/86. Därefter skall det som står i läroplanen gälla. Det är alltså inte fråga om formalistiska invändningar, utan det är viktigt att regeringen gör klart för skolöverstyrelsen att den här frågan måste prövas efter det att den provisoriska ordningen har upphört att gälla. Det bör också sägas att det är riksdagens klara mening att det även efter denna tidpunkt skall finnas möjlighet att välja beroende på det arbetssätt som tillämpas i skolan. Det är således inte en formalistisk invändning, utan i allra högsta grad en invändning i sakfrågan.

Fru talman! Jag vill först säga att jag uppskattar att Linnea Hörlén å folkpartiets vägnar ansluter sig till den gällande läroplanen. Det bekräftar vad jag tidigare konstaterat, nämligen att moderaterna står isolerade i den här frågan. Låt mig sedan till Birgitta Rydle upprepa en fråga som jag ställde i mitt anförande och som jag tycker är viktig: Anser moderaterna att vi nu anvisar för stor del av skolans resurser till de svaga eleverna? Man kan läsa ut det av , en passus i en av era reservationer. Jag tror inte att jag uttrycker cynism om jag konstaterar, av erfarenhet, att somliga elever upplever sig inte kunna få högre betyg än ettor eller tvåor. Jag konstaterar också att de finner väldigt litet av stimulans i betygssystemet. Nu säger Birgitta Rydle att vi har en skola som inte passar för någon. Jag har aldrig hört en så ohyggligt hård dom över den svenska skolan, en skola som bygger på den läroplan som började tillämpas för två år sedan. Efter mångårigt reformarbete, ingående debatt, försöksverksamhet och allt sådant har vi fått en skola som inte passar för någon! Menar Birgitta Rydle egentligen vad hon säger? Det kan inte tolkas som annat än ytterligare ett hårt angrepp mot lärarkåren. Den tycks misslyckas med det mesta. Är det inte så att vi har behov av en gemensam kunskapsbas i samhället? Ligger det inte ett mycket stort värde i detta, Birgitta Rydle? Det är en av grundpelarna i det svenska skolsystemet och den sammanhållna grundskolan. Bekänner sig Birgitta Rydle till den grundsynen att vi har behov av en gemensam kunskapsbas i samhället? Självfallet ligger i skolan viktig stimulans till att lära mera på olika områden. Jämlikhet står inte på något sätt i motsats till mångfald. Jag får tacka för betyget på min sångröst. Jag får kvittera med att Birgitta Rydle säkert kan många saker mycket bättre än jag. Även efter 1985/86 skall arbetssättet vara avgörande för betygsättningen, Larz Johansson. Det är vad utskottet har sagt. Det är då viktigt att diskutera arbetssättet. Jag tycker att det är den diskussionen vi skall föra — inte diskutera betygsättningen i första hand utan arbetssättet. Vill Larz Johansson och Linnea Hörlén stimulera till ett ämnesövergripande arbetssätt, som också läroplanen ju uttalar starka förord för?
Fru talman! Jag är helt överens med Georg Andersson om att skolan skall ge en gemensam kunskapsbas åt alla elever. Men skolan måste också kunna ge mycket mer åt eleverna. Jag sade faktiskt inte i mitt anförande att jämlikhet var någon sorts motsats till mångfald. Jag sade tvärtom, att jämlikhet går utomordentligt väl att förena med mångfald. Det är just mångfalden i skolan vi moderater efterlyser, för att varje elev skall kunna finna sig till rätta. Den elev som är intresserad av matematik och kan mycket i det ämnet skall sporras att gå vidare. Den som är intresserad av och mycket duktig i teckning skall sporras att gå vidare där. Varje elev har intresse och fallenhet för någonting, och då är det skolans uppgift att också se till att eleverna får utveckla just det. Vi har aldrig påstått att en för stor del av skolans resurser går till de svaga eleverna, och vi tycker inte heller att det gör det. Men kanske skulle resurserna till elevernas bästa kunna fördelas på ett annat sätt än i dag. Så till detta att vi har fått en skola som inte passar för någon. Det beror just på att vi inte har fått den mångfald som eleverna har rätt att kräva.

Fru talman! Några korta svar på Georg Anderssons frågor: Arbetssättet är det viktiga och det skall vara avgörande. Vi har också varit med om det riksdagsbeslut som är det första ledet i detta resonemang, nämligen att skolöverstyrelsen skall ha i uppdrag att stimulera ett sådant arbetssätt.

Då handlar det inte om arbetssättet, utan man svarar rakt ut att fr.o.m. det tillfället skall sammanfattningsbetyg ges. Detta är inte i överensstämmelse med riksdagsbeslutet, och det måste vi påtala så att skolöverstyrelsen får kännedom om det och också i sin information talar om, vad riksdagen de facto har beslutat. Detta, Georg Andersson, är en viktig fråga och inte en formalistisk synpunkt.

Fru talman! Jag ber om överseende med att jag tar tid på mig för att gå hit fram till talarstolen. Jag tycker att det känns som att tala i radio att stå där längst bort och växla repliker; det är betydligt mera levande att få se debattörerna i ögonen, även om de inte är så många i kammaren. Birgitta Rydle försöker nu svara på frågan, om vi satsar för mycket på de svaga eleverna, och säger att det gör vi inte. Men i nästa andetag säger hon att fördelningen borde ske på ett annat sätt än i dag. Fördelningen mellan vad då? Mera till de högpresterande? På vems bekostnad i så fall? Är moderaterna beredda att totalt sett satsa mera på grundskolan? Jag uppfattar dem så, att de vill spara mer än någon annan på grundskolan, att de vill minska grundskolans resurser. Samtidigt vill de göra en annan fördelning: mera till de högpresterande. Då kommer frågan tillbaka: Vilka följder får det för de svaga eleverna? Jag känner mig inte lugnad av Birgitta Rydles svar på den punkten. Den sammanhållna grundskolan innebär visst inte att specialintressen skall sättas på undantag. Det är viktigt att stimulera utvecklingen av olika elevers specialintressen. Men också behovet av en gemensam kunskapsbas är så väsentligt att det ger oss anledning att slå vakt om den sammanhållna grundskolan med gällande läroplan. Inom den ramen finns det möjligheter — och skall utvecklas ytterligare möjligheter — att stimulera olika elevers specialintressen. Jag tackar för att Larz Johansson nu ställer upp för en stimulans till ett ämnesövergripande arbetssätt. Det är bra att detta blir sagt. SÖ har också fått uppdraget att arbeta i den riktningen. Vi har förklarat att arbetssättet skall vara avgörande även efter 1985 86 hur långt vi har kommit på den vägen. Det får naturligtvis konsekvenser för hur man skall bedöma betygsättningen. Larz Johansson citerade tjänstemäns inom SÖ uttalanden i någon tidning. Det är dock hemskt svårt att föra en debatt på det underlaget. Jag kan bara bekräfta att SÖ inte har tagit ställning i denna fråga. Det är uppgifter som jag har inhämtat från SÖ:s högsta ledning.

Fru talman! Tillåt mig att under några minuter uppehålla mig vid vad jag menar är två felslut i socialdemokratisk skolpolitik. Det första felslutet handlar om förhållandet till socialdemokratins egna mål, det andra om förhållandet till den föränderliga omvärlden. Det första felslutet rör mer konkret hur man bäst främjar en social utjämning i samhället. Som redan har framgått av debatten tidigare här på förmiddagen anser socialdemokratin att en social utjämning bäst främjas genom en sammanhållen skola. Härigenom kan alla, heter det, få en så bred gemensam kunskapsbas som möjligt. Jag menar, fru talman, att felslutet ligger däri att den sammanhållna skolan med till visshet gränsande sannolikhet leder åt rakt motsatt håll. Georg Andersson liksom andra utbildningspolitiker på den socialdemokratiska kanten är naturligtvis väl medveten om de undersökningar som numera droppar in och som talar om hur den faktiska utslagningen i skolan är. Vi vet att ett betydande antal elever lämnar grundskolans högstadium utan kompletta betyg, dvs. de är i den bemärkelsen mera bokstavligt ofullständiga i sina kunskaper. Vi vet dessutom att en långt större grupp lämnar högstadiet med måhända fullständiga betyg men med förskräckligt ofullständiga kunskaper. I den senare gruppen döljs åtskilliga elever som har ledsnat på skolan på ett tidigt stadium i högstadiet. De har suttit där under lektionerna och fått sina betyg, men de saknar de kunskaper som de behöver för vidare studier eller yrkesverksamhet. Jag tror att man i dag vågar säga att eleverna från de icke studiemotiverade hemmen är klart överrepresenterade i den grupp som lämnar grundskolan antingen med ofullständiga betyg eller med ofullständiga kunskaper. Denna skola kallar Georg Andersson för en skola för alla. Men så är det, fru talman, alldeles uppenbart inte. Det är en skola för alla de elever som har förmånen att ha fötts av föräldrar som har god studiemotivation. De eleverna är det inte synd om. Den stimulans som de i många fall inte fått genom skolan kan de få någon annanstans. Bland de elever som klarar sig finns uppenbarligen också många som inte kommer från de studiemotiverade hemmen, men alltför många från de studiemotiverade hemmen får inte en chans att komma till sin rätt. Det är alltså detta som händer i den sammanhållna skolan. Elever som har en annan begåvningsprofil än den som skolan är konstruerad för har svårt att utvecklas, därför att det inte finns en undervisning som möter deras speciella profil när den börjar spira i tonåren. Vi moderater frågar oss: Vari ligger rättfärdigheten i en sådan skola? Fru talman! Som om detta inte vore nog, kan många, för att inte säga lejonparten, av högstadielärarna vittna om hur många elever som bokstavligen lägger av med att läsa och därmed minskar skolans möjlighet att bygga upp den gemensamma kunskapsbas som den sammanhållna skolan har som sin uppgift att förmedla. En stor grupp elever förvägras inte bara möjligheten att utveckla sin egen personlighet, utan kommer dessutom att vara otillräckligt stimulerade att inhämta det som vi alla är ense om att alla människor i vårt samhälle behöver. Georg Andersson blir riktigt vulgär när han talar om alla som försöker beskriva denna sanning som den faktiskt ser ut, dvs. att man först och främst slår ut elever från de studiesvaga hemmen och att skolan inte ger elever den gemensamma referensram som de har rätt att fordra av skolan. Han stämplar alla som försöker föra debatten på detta tema som debattörer som vill kategorisera elever i de duktiga och de dumma. Det är typiskt, fru talman, att det är en socialdemokrat som väljer att katalogisera elever efter sådana schabloner. Det gör inte vi moderater. För oss finns det nämligen inga dumma elever, bara elever som har olika typ av begåvning. Som Birgitta Rydle tidigare har framhållit, har varje enskild människa någonting som är unikt. Det är skolans uppgift att organisera undervisningen på ett sådant sätt att detta unika har en chans att komma till sin rätt. Bara härigenom kan man intressera alla elever att vara så aktiva i skolan att de förmår att dra sig igenom också de moment i utbildningen som för stunden inte känns så där putslustiga men som likväl är nödvändiga för deras framtida studier eller yrkesverksamhet. Genom ökad valfrihet i högstadiet uppnås det som för Georg Andersson är så paradoxalt, nämligen att den gemensamma referensramen faktiskt vidgas. Fru talman! Det andra felslutet handlar om hur vi skall möta en ny tids krav på skolan, i den bemärkelsen att kunskapsstoffet ökar för varje dag som går och komplexiteten i samhället tilltar. Av detta har många, inte minst på den socialdemokratiska kanten, dragit slutsatsen att det gäller att ge översikt och överblickbarhet prioritet. Detta synsätt ser vi i skolöverstyrelsens översyn av samhällskunskapskursplanerna för gymnasieskolan, där fakta sorteras ut till förmån för studier av olika aspekter. Utbildningsminister Lena Hjelm Wallén uttalade för en vecka sedan sitt fulla förtroende för SÖ:s arbete med denna kursplan. Blockbetygen, eller rättare det obligatoriska övergripande arbetssättet — det är nämligen detta det talas om i intervjun i Skolvärlden, och det är uppenbarligen detta som föresvävar Georg Andersson — är samma andas barn. Gentemot detta synsätt står, såvitt jag kan begripa, en enhällig ämneslärarkår, som säger att med denna uppläggning, att bara satsa på det ämnesövergripande, kommer eleverna att sakna de grundläggande kunskapsklotsar de behöver för att rätt kunna orientera sig i en värld som präglas av tilltagande komplexitet. Ju mer komplex världen utanför oss blir, desto större blir kraven, inte på att inrikta skolans arbete gentemot översikt, utan på att ge eleverna de grundläggande klotsar av kunskaper som de behöver för att själva ha förmågan till överblick när de kommer utanför skolportarna. Jag tror alltså att man biter sig själv riktigt ordentligt i tummen, om man med komplexiteten utanför skolan som motiv försöker sudda ut gränserna för de i skolan ingående ämnena. Jag måste, fru talman, till Georg Andersson ställa en mycket konkret fråga: Anser Georg Andersson att det är rimligt att vi efter läsåret 1985/86 inför en obligatorisk ämnesövergripande undervisning i SO och NO blocken? Det är nämligen detta som skolöverstyrelsen i dag antar att regeringen anser och som skolöverstyrelsen nu är i färd med att informera skolor, lärarorganisationer och föräldraföreningar om. Om Georg Andersson fortsätter att läsa i Skolvärlden litet under det stycke som Larz Johansson tidigare citerade här i talarstolen, finner han exempel på vad som fortgår i denna stund. Dessutom hävdas det att man före jul i officiella publikationer kommer att förbereda skolorna på att en övergång till ämnesövergripande undervisning är vad som skall ske. Är detta regeringens mening? Skall vi fr.o.m. läsåret 1986/87 sudda ut ämnesgränserna så till den grad att ämnena upphör att existera såsom enskilda enheter? Georg Andersson minns väl diskussionen före valet 1982, när elever stod på rad protesterande mot blockbetygen. Den gången räddade sig socialdemokratin genom att säga att blockbetygen inte var aktuella då. Vad är regeringens besked till lärare, elever och föräldrar inför valet 1985? Fru talman! Georg Andersson har lyckats få alla angrepp på socialdemokratisk skolpolitik så här långt i debatten att bli ett angrepp på lärarna. Det är möjligen en finurlig debattmetod i riksdagens kammare, men saknar naturligtvis varje förankring i verkligheten. Vi attackerar socialdemokraterna, förvisso inte de lärare som gör sitt yttersta för att hänga med i svängarna och göra vad de kan för att ge dagens elever en så hygglig utbildning som möjligt. Georg Andersson underströk för en stund sedan — och detta skall bli min sista kommentar — att skolministern under de gångna två åren hade talat sig varm för kunskaper i skolan. Då måste man fråga sig vad som döljer sig bakom orden. Det räcker nämligen inte med att tala sig varm för kunskaper. Man måste också göra någonting för att främja dem. Det senaste förslaget från skolministern i detta syfte, nämligen förslaget till ny lärarutbildning, — som Georg Andersson tidigare harangerade här i debatten — talar enligt alla sakkunnigas bedömning ett rakt motsatt språk. Jag måste, fru talman, be att få fråga Georg Andersson: Hur kan Georg Andersson anse att man främjar kvaliteten på grundskolans högstadium genom att ge lärarna en kortare utbildning i de ämnen som de skall undervisa i?

Fru talman! Per Unckel väljer att formulera sig i sådana uttryck som att debatten här är ett angrepp på moderat skolpolitik. Det kanske den är. Socialdemokraterna får naturligtvis svara för sig själva — och kan säkert göra det också. Men jag uppfattar de inlägg som moderaterna hittills har gjort och, framför allt, de reservationer som vi diskuterar som ett angrepp på den gällande läroplanen. Jag måste, om han har tid att lyssna, ställa en mycket konkret fråga till Per Unckel: Tar moderaterna avstånd från vår med gemensamma ansträngningar framtagna läroplan? Det går att svara ja eller nej på denna raka fråga. Per Unckel påstår att många elever, även om de har betyg, lämnar grundskolan utan tillräckliga kunskaper. Moderaterna drar den slutsatsen att vi då måste ändra läroplanen. Men, Per Unckel, ännu har ju ingen elev som läst efter den nya läroplanen under någon längre tid av sin skolgång lämnat skolan. Är då inte slutsatsen litet väl förhastad? Återigen: De moderata reservationerna innebär mycket klara och tydliga angrepp på läroplanen. Jag har medverkat till läroplanen, och jag har tidigare försvarat den. Det tänker jag fortsätta att göra. Men jag tycker att det skulle vara rimligt om vi fick en sakdebatt för en gångs skull. Därför upprepar jag några av de frågor som Birgitta Rydle naturligtvis inte svarade på, och jag riktar dem nu till Per Unckel. Ni påstår i reservationen att det i läroplanen står att kunskapsförmedling och färdighetsträning skall stå tillbaka för andra uppgifter. Var i läroplanen står det? Är detta påstående sant eller inte? Ni säger också i reservation 1 att ”just det mål dagens skola ger ett sådant försteg, nämligen utjämningen, inte kan uppnås”. Var finns någon sådan målformulering i läroplanen? Ni påstår att det finns en formulering av det här slaget, och ni påstår att dagens skola ger försteg för detta mål. Eftersom några sådana här formuleringar inte finns i läroplanen, innebär det ju att Per Unckel och andra moderater nu gör sig skyldiga till ett fruktansvärt angrepp på alla lärare och skolledare som inte följer läroplanen. Ni påstår ju att de formulerar andra mål än de som de facto finns i läroplanen. Nästa frågeställning som är viktig att klara ut är den prioriteringsfråga som moderaterna tar upp. Ni säger att en allt större andel av de medel som stat och kommuner satsar på skolan i dag går till ändamål vid sidan av den direkta undervisningen, och så nämner ni som exempel skolbyggnader, inventarier och icke-pedagogisk verksamhet. Därefter heter det: ”Denna trend måste brytas.” Nu skall vi prioritera undervisningen, menar moderaterna. Jag frågade förut Birgitta Rydle, men kanske Per Unckel kan svara på frågan: Innebär detta påstående att ni menar att kommunerna med kommunala medel skall betala sådan undervisning som i dag inte kommer till stånd, exempelvis genom den vikariebesparing som moderaterna har tillskyndat här i riksdagen? Eller är det så, Per Unckel, när det gäller de pengar som i dag används till skolbyggnader — låt oss säga till byggnadsunderhåll — att kommunerna med en moderat skolpolitik skall omprioritera dessa pengar, så att pengarna i stället används till undervisningsändamål? Det vore väldigt bra om moderaterna lämnade ett besked, när jag ställer denna klara fråga. Det står nämligen i er reservation nr 3, att här måste kommunerna ges möjligheter att göra omprioriteringar. Skall kommunerna alltså ta pengar exempelvis från anslagen till skolbyggnader — ni anför ju själva det exemplet - och föra över dessa pengar, så att de används för statligt reglerade lärartjänster? Det är en enkel och bra fråga att svara på. Jag återkommer så till detta med att prioritera undervisningen samt till frågan om vikariebesparing och arbetslag. När ni var med och tillskyndade förslaget om vikariebesparing hade ni som främsta argument, att det här löser man i arbetslag. Ni använde då läroplanens egen formulering och sade att arbetet i grundskolan bygger på principerna om arbetsenheter och arbetslag, och Lgr 80 är utformad med utgångspunkt i denna förutsättning. Då passade den motiveringen. I dag säger ni i reservationen på denna punkt, att det här med arbetslag är väldigt besvärligt — inte skall man tvinga några lärare att delta i sådant, för det finns många som det inte passar för. Då kvarstår frågan: Skall vi ha arbetslag eller skall vi inte ha arbetslag? Och gäller fortfarande den formulering som Per Unckel använde häromdagen, att bra reformer skall få en chans att sätta sig? Läroplansreformen är inte mer än två år gammal. Det är en bra reform. Den förtjänar faktiskt att få möjligheten att visa hur bra den är, innan man ger sig på att försöka riva upp den.

Fru talman! Det gick som man kunde ana, Per Unckel tyckte inte att Birgitta Rydles trumpetstötar när man blåser till strid mot grundskolan var tillräckligt starka. Han hade behov av att blåsa på ytterligare. Per Unckel påstår att en sammanhållen skola snarast leder mot ökad ojämlikhet. På vilket underlag baseras det påståendet? Jag hävdar att den sammanhållna grundskolan, som vi har i dag, har medverkat till att många grupper som tidigare ställdes utanför en utbildning motsvarande grundskolans högstadium nu får del av sådan utbildning. Jag hävdar att vi har en bredare kunskapsbas i dag än vad vi hade före grundskolans införande. Jag hävdar också att vi har en bra kunskapsbas generellt sett. Sedan beklagar jag att inte alla elever, av olika skäl, kunnat tillägna sig dessa kunskaper. Många faktorer som bidragit till att elever misslyckas i skolan kan man säkert finna utanför skolans ram. Det är en mycket komplex bild. Men regeringen har vidtagit mycket kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med utslagningen i grundskolan och för de elever som drabbas. Detta får ändå inte fördunkla det historiska perspektivet. Man behöver inte vara gammal för att minnas hur det var på den gamla realskolans tid, då man som lärare i folkskolan fick ägna mycken tid åt att försöka övertala elever i klass 6 och deras föräldrar, där man saknade studietradition, att eleverna skulle ta chansen och söka in till realskolan. Många vågade inte, många ville inte och ställdes då utanför. I hög grad ställdes de också ofrivilligt utanför, därför att samhället inte beredde tillräckligt med plats för dem i realskolan; betygen satte gränser i vägen. Vad händer, Per Unckel, med de elever som ni vill sortera ut ur grundskolans högstadium? Ni säger, som det så vackert heter, att de skall få välja utifrån sin begåvningsprofil. Men vi har ju prövat det gamla systemet. Vi har prövat alla dessa faser. Vi hade tidigare ett högstadium som var mer differentierat än vad dagens högstadium är. Det visade sig ju att föräldrar och elever valde bort vissa linjer, som var ointressanta därför att de inte gav den breda kunskapsbas som man ville ha. Det var mot den bakgrunden som vi förändrade läroplanen. Jag tror att moderaterna i slutet på 1960-talet var långt på väg att förstå denna förändring. Vi fick en ny läroplan — den som nu har börjat tillämpas. Moderaterna spelade en aktiv roll i denna förändring. Men historien upprepar sig: Moderaterna har tagit något steg framåt, men sedan tar de ett steg bakåt. Nu är de på full marsch tillbaka till 1950-talet, att döma av Per Unckels beskrivningar. Sedan sade Per Unckel att jag är vulgär. Det är första gången jag har blivit beskylld för det, men ”mycket skall man höra, innan öronen faller av”, lyder ett talesätt. Att möta en ny tids krav på skolan är den andra punkten som Per Unckel tar upp. Skolan har att arbeta med mera kunskapsstoff. Ja, förvisso! Det ställer höga krav på skolan. Men nu har vi en läroplan där man ändå förordar detta ämnesövergripande arbetssätt. Det är tveklöst så. Skall vi nu helt överge detta? Per Unckel säger att han har en enig ämneslärarkår bakom sig. Jag betvivlar detta, för det förekommer ju i dag i hög grad ämnesövergripande undervisning, som bedrivs med stor pedagogisk framgång. Det är väl inte av en slump som man i läroplanen har skrivit in så starka förord för detta arbetssätt. Det grundar sig på erfarenheter. Ju mera komplicerat samhället är, desto mera av detaljkunskaper behöver man, tycks Per Unckel mena. Det är mycket bra med detaljkunskaper, men jag tycker nog också att det är mycket viktigt att i ett komplicerat samhälle tillägna sig förmåga till överblick och till att se sammanhangen. Jag skall inte nu gå in i diskussionen om den översyn som nu pågår av läroplanen för samhällskunskap. Jag frågar bara: Vilken roll spelar Per Unckel? Han sitter som ledamot i SÖ:s styrelse och deltar där i ett arbete som långt ifrån är avslutat. Ändå angriper han från kammarens talarstol SÖ för detta arbete. Låt oss vänta tills Per Unckel och de andra i SÖ:s styrelse är färdiga med detta översynsarbete, så får vi därefter diskutera resultatet. Det är väl en rimlig arbetsordning.

Fru talman! Georg Andersson börjar med att understryka det självklara, nämligen att flera än förr nu får utbildning. Ja, tacka sjutton för det! Skulle vi ha en sådan skola att färre får utbildning nu än förr, skulle det verkligen vara illa ställt. Georg Andersson fortsätter med att påpeka att det sannolikt är så att alla får bredare kunskaper nu än förr. Ja, självfallet, det är nämligen en logisk konsekvens av det första, alldeles självklara konstaterandet. Problemet är emellertid att vi inte ger alla elever en tillräckligt bra utbildning. Jag nöjer mig nämligen inte med att den skola som vi i dag har är bättre än den som vi hade i går. Den skola som vi har i dag skall vara det bästa som över huvud taget går att erbjuda den uppväxande generationen. Den skall stå sig i förhållande till elevernas krav — och de har rättmätiga krav på att få en bra utbildning — och den skall också stå sig i förhållande till vad vi har anledning att kräva i relation till vår omvärld. Jag var, fru talman, för några veckor sedan på studiebesök på en högstadieskola i Valdemarsvik. Där hade man använt möjligheten till lokalt tillval för eleverna i sjuan, åttan och nian genom att konstruera något som kallades en reparationsutbildning men som i realiteten var ett slags grundläggande verkstadsmekanisk utbildning. En tredjedel av eleverna på skolan gjorde detta tillval. Det enda som denna tredjedel av eleverna beklagade var att man inte samtidigt kunde välja också andra tillvalsämnen, som de likaledes fann stimulerande. Eller annorlunda uttryckt: Deras intresse för att rikta in sina studier efter den egna personliga begåvningsprofilen var långt mycket större än vad skolans timplaner gav utrymme för. På mig gjorde detta ett visst intryck, i synnerhet som det, enligt de lärare som jag hade förmånen att få tala med, hade visat sig att elever som annars skulle ha haft studiesvårigheter eller som skulle ha upplevt bristande stimulans i studiearbetet, nu genom det praktiskt inriktade tillvalet fick en möjlighet att ånyo känna entusiasm också inför de teoretiska studierna. Detta lärde mig, Georg Andersson, att om vi kliver ned från de höga barrikaderna och slutar upp med att tala i termer av trumpetstötar, borde det också hos Georg Andersson finnas ett utrymme för hänsyn till vad elever och lärare faktiskt upplever i den vanliga skolvardagen.

Fru talman! Vi moderater förordar att 25 90 av grundskolans högstadium skall vara öppet för tillval. Vi kan inte i dag ange på timmen när vilka ämnen som i så fall kan överföras från det obligatoriska området till tillvalsområdet. Det är möjligt att man kan banta vissa ämnens omfång genom att lägga tillvalskompletteringar vid sidan om. Det finns säkert ytterligare idéer om hur detta konkret skulle kunna utformas. Till detta inbjuder vi socialdemokraterna att medverka, när de väl har klivit ner ifrån barrikaderna. Fru talman! Den andra frågan, som jag aktualiserade i min replik till Georg Andersson, handlar om det ämnesövergripande undervisningssättet eller, för att tala i mera principiella termer, om överblicken snarare än om kunskapsklotsarna. Jag har aldrig gjort mig till talesman för att man skall kunna vareviga detalj, men vissa grundläggande fundament i de viktiga skolämnena måste eleverna ha för att också kunna klara översikten. Georg Andersson säger att läroplanen förordar ett ämnesövergripande undervisningssätt inom de båda blocken på högstadiet. Detta är, som Georg Andersson mycket väl vet, inte sant. Läroplanen säger att det skall vara öppet för de lokala skolorna att bestämma huruvida man vill ha ett ämnesövergripande arbetssätt eller om ett annat arbetssätt bättre stämmer överens med de intressen lärare och elever har.

Är detta socialdemokratins och regeringens uppfattning? Om det inte är det, vilket jag hoppas att det inte är, vad är ni då beredda att göra för att stoppa en information som uppenbarligen inte står i överensstämmelse med vad regeringen tycker? Till slut, fru talman! Larz Johansson får förlåta mig om jag lämnar honom därhän i denna debatt. Jag upplever det så, att den ideologiska skillnaden trots allt är större mellan mig och Georg Andersson.

Fru talman! Nej, Per Unckel, så lätt skall moderaterna inte komma undan. Jag börjar misstänka att det inte handlar så mycket om ideologi utan att det rent av handlar om kunskaper. Jag förmenar självfallet inte någon att ha åsikter om hur skolan skall vara utformad. Jag tycker emellertid att det är ett rimligt krav i en seriös debatt att man kan förklara vad det är man påstår i sina reservationer. Antingen får vi svar på frågorna eller också drar jag slutsatsen att Per Unckel inte vet vad som står i reservationerna eller att han inte begriper vad förslagen leder till. Om man säger att kommunerna skall prioritera undervisning framför kostnader för t.ex. skolbyggnader, kräver anständigheten att man ger svar på frågan om man med detta menar att kommunerna skall gå in med kommunala pengar och betala statligt reglerade tjänster. Man påstår i den moderata reservationen att kunskapsförmedling och färdighetsträning får stå tillbaka för andra uppgifter — vilket inte står i läroplanen. Man påstår också i reservationen att just det mål dagens skola ger försteg, nämligen utjämningen, inte kan uppnås. Det finns inga sådana målsättningar i läroplanen, och då måste Per Unckel ge svar på frågan om han med detta menar att skolans personal — lärare och skolledning — sätter sig över den gällande läroplanen och bedriver undervisningen på ett annat sätt än vad läroplanen föreskriver. Då är det det som Per Unckel skall attackera, inte läroplanen och inte någon förment ideologi.

Fru talman! Jag konstaterar att Per Unckel litet förtvivlat griper efter centern i den här diskussionen för att känna stöd från något håll. Nu är det ju alldeles klart att han inte har något stöd att hämta från det hållet, och det är jag glad för. Jag är glad för att moderaterna är ensamma. Det är beklagligt nog att moderaterna kämpar för att slå sönder den nuvarande grundskolan och för att riva upp den läroplan som nyligen har börjat tillämpas. Hur kan det förenas med ambitionen att ge skolan arbetsro? Det måste i dagens samhälle vara viktigt att ändå kunna arbeta under en tid med de uppdrag man har fått, innan de skall rivas upp och ersättas med nya uppdrag. Inte alla elever får tillräckligt bra utbildning. Ja, så har man alltid kunnat säga. Men fler får en bra utbildning — och jag betonar bra utbildning —i dag än någonsin tidigare. Det är det som är det viktiga. Då skall vi undvika att gå tillbaka till en ordning som utklassade många elever. I moderaternas skola skulle nämligen många elever få en sämre utbildning än i dag. Vi har ju erfarenheter från 1960-talets reformarbete, som tvingade fram ytterligare sammanhållning av högstadiet. De skolpolitiker som sysslade med dessa frågor på 1960 och 1970-talen kom ju till den insikten. Nu är det andra företrädare bland moderaterna som anför härskarorna och går till storms. De har glömt historien — eller aldrig läst på den och aldrig upplevt den. Man talar om tillval så där oförargligt — litet mera tillval. Men vad ni är ute efter är ju linjedelning. Ni vill gå fram stegvis och hoppas kunna få litet stöd för ett vidgat tillval som leder till linjedelning. Det vill vi inte vara med om — så enkelt är det — därför att erfarenheterna tydligt talar ett annat språk. Låt mig till sist konstatera att skolöverstyrelsen ännu inte har tagit ställning till det uppdrag som den har fått. Jag har inte upplevt att det i sak finns erinringar mot regeringens uppdrag att mot bakgrund av vad läroplanen säger om ämnesövergripande arbetssätt följa och stimulera utvecklingen i den riktningen och komma tillbaka senast den 1 mars 1986 med en bedömning av läget. Då får vi anledning att här ta ställning.
Fru talman! Jag misstänker att kammarens övriga ledamöter önskar att vi nu rundar av den här debatten. Detta skall bli min sista replik.

Jag tycker att det vore rejält, Georg Andersson, om socialdemokratin så snart som möjligt ville meddela hur man i alla detaljer har tänkt sig att genomföra en sådan förändring. För en förändring är det, från den frivillighet som läroplanen utgår ifrån till ett obligatorium, som Georg Andersson uppenbarligen inte vill utesluta. Detta var min första kommentar. Min andra kommentar anknyter till Birgitta Rydles beröm till Georg Andersson för att han sjunger vackert. Jag vill gärna instämma i detta, men tillägga att han uppenbarligen blivit lomhörd. Hör han inte vad som sägs ute på skolorna i fråga om svårigheter att stimulera alla olika begåvningstyper på högstadiet? Hör han inte vad lärare och elever säger om önskvärdheten av att bredda möjligheten till någon form av tillval? Får jag mycket bestämt klargöra att för oss moderater finns det ingen avgörande teknisk lösning för hur detta skall gå till. Det viktiga är att elevernas olika intresseprofiler kan tas till vara och utvecklas. Till slut, Georg Andersson: Vi skall inte tillbaka till en gammal skola. Däremot skall vi dra lärdom av bristerna i dagens skola för att se hur vi skall fortsätta framåt. Vi skall ge dessa brister den uppmärksamhet som de faktiskt förtjänar. Dess värre ägnar sig Georg Andersson, och många socialdemokrater med honom, åt ett slags förhärligande av allt i den svenska skolan, vilket dess värre stämmer illa överens med den verklighet som Georg Andersson til syvende og sidst är satt att tjäna.
Fru talman! Även jag skall runda av den här debatten. Som Per Unckel alldeles riktigt säger börjar kanske kammarens ledamöter att ledsna. Jag noterar bara att de moderata företrädarna, bortsett från repliker, har tagit 30 minuter i anspråk för att framföra sitt budskap. Det hade varit bättre om man hade använt en betydande del av den tiden till att också försöka förklara det budskap som man så envetet trummar ut. Det hade varit bra om man hade försökt att förklara hur de olika uttalandena går ihop. I reservation 2 säger man: Åtskilliga lärare känner osäkerhet inför sina förutsättningar att klara arbete i arbetslag. Ingen skall heller behöva tvingas till ett sådant arbetssätt. I andra sammanhang säger man att orsaken till att vi inte har vikarier i grundskolan är att vi gubevars har sparat pengar, men det klarar vi ganska enkelt genom att anlita de arbetslag som läroplanen säger att vi skall ha. Det är sådana motsägelser, förutom alla dem jag tidigare har räknat upp, som gör att trovärdigheten i det moderata budskapet blir mindre och mindre. Eftersom jag inte har fått några som helst svar på mina konkreta sakfrågor, tvingas jag att dra den slutsats som jag tidigare har redovisat och som ganska bra illustreras med ett citat ur den moderata reservationen nr 1: ”Kritik utan kunskaper och perspektiv blir lätt ett meningslöst självändamål.”
Fru talman! Nu har de moderata debattörerna kommenterat flera av mina egenskaper. Jag är glad över att inte fler moderater är anmälda på talarlistan. Jag tycker f. ö. att min sångröst och min hörsel inte har särskilt mycket med sakfrågan att göra.

Fru talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 5 dokumenteras än en gång socialdemokratins motvilja mot att människor skall få välja själva. Utskottsmajoriteten avstyrker nämligen en motion om att fristående skolor skall få ett med den offentliga skolan likvärdigt stöd. Än en gång slår man alltså fast att man anser sig ha rätt att bestämma över människors vardag och över vilka skolor deras barn skall gå i. Ytterst är det här en förmätenhet och en pretentiös övertro på den egna förmågan, kompetensen och visheten. När socialdemokrater konsekvent förnekar elever och föräldrar rätten och möjligheten att själva välja skola — utifrån gemensamt fastställda krav — innebär det just att man anser att ett fåtal politiker i Stockholm är bättre skickade än elever och föräldrar runt om i hela landet att i deras speciella fall avgöra vad som är bäst för barnens skolgång. Fru talman! En fråga som jag gärna skulle vilja ställa till utskottsmajoritetens företrädare är: Av vilken anledning anser ni er ha rätt att så kategoriskt som här sker bestämma över andra barns skolgång? En andra fråga som jag skulle vilja ställa är: Vilken kunskap och vishet har ni, som inte landets föräldrar har och som gör er bättre skickade att avgöra valet av skola än de har som känner sina barn och som känner ett mycket större ansvar för dem? Fru talman! Troligtvis lämnas inget svar på dessa frågor. Socialdemokratins hållning i debatten om friskolor, fristående sjukvård, valfrihet i barnomsorgen och gentemot privata alternativ inom andra områden tyder just på att man underkänner människors rätt och förmåga att själva välja. I stället för att säga detta rent ut flyr man undan genom att över huvud taget inte besvara dessa grundläggande frågor. Men än en gång: Av vilken anledning anser ni er ha rätten att bestämma i vilken skola nästan alla svenska barn skall gå? Och vilken kompetens och vishet är det ni tillgodoräknar er som gör att ni anser er bättre skickade än landets alla föräldrar att bestämma över deras barn? Fru talman! Svaret på dessa frågor är rätt enkelt. Socialdemokrater har inte denna rätt att bestämma över andras barn. Enligt ett antal olika konventioner som Sverige har ratificerat, är rätten att välja skola för sina barn en självklarhet. Formellt sett har föräldrar i Sverige denna rätt. Reellt sett däremot har socialdemokraterna tagit denna rätt ifrån dem. För normalinkomsttagare är det nämligen i praktiken omöjligt att betala dubbla skolavgifter: dels avgiften till den offentliga skolan, som man betalar via skatten, dels den fristående skolans avgift. Det är mot den bakgrunden som vi moderater vill ha ett likvärdigt stöd till fristående skolor. I dag är det endast familjer med mycket höga inkomster eller familjer som gör mycket stora uppoffringar som i socialdemokratins Sverige har en chans att välja skola åt sina barn. Socialdemokratin slår vakt om fåtalets privilegium att välja skola. Vi moderater vill ändra denna rätt från att vara ett privilegium till att omfatta alla. Om svaret på den första frågan är enkelt, är svaret på den andra lika enkelt. Varken socialdemokrater eller andra har kompetensen och visheten att bättre än föräldrarna centralt bestämma över i = barns skolgång, hur mycket de än idoliserar sin egen framsynthet. Däremot skapar man en likformighet i vår skola, en likformighet som står i en direkt motsatsställning till vad jämlikhet i verkligheten bör vara. Det är en likformighet som hindrar nytänkande och ny pedagogik. Det är en likformighet som skapar byråkrati och kostnader. Och det är — viktigast av allt — en likformighet som i stället för att ge varje elev den utbildning som han eller hon är bäst hjälpt av ger alla elever exakt samma utbildning. Det är därför en likformighet som förnekar varje elevs identitet. Det finns få områden där likformighet passar så illa som när det gäller unga människor. Olika anlag, olika intressen, olika ambitioner och olika förmåga —- allt kolliderar med socialdemokratins dogmatiska krav på likformighet i stället för frihet. Fru talman! Vid några tillfällen har jag här i kammaren sett justitieministern stå svarslös inför frågan hur kollektivanslutningen till socialdemokratin kan accepteras och försvaras. Debatten om kollektivanslutningen påminner om debatten om fristående skolor liksom debatten om fristående alternativ inom andra områden. Socialdemokrater tycker inte om att människor får välja, därför att då kan de enligt socialdemokratin välja fel. Därför kollektivansluter man människor till sitt eget parti i stället för att låta dem välja själva. Därför kollektivansluter man människor till sjukvård, barnomsorg och skolor. Därför avstyrker man förslaget om ett likvärdigt stöd till fristående skolor. Men vi moderater vill att människor skall få välja, och vi anser att de har den rätten. Vi anser att skolan blir bättre av att den får präglas av de olika önskemål som finns bland föräldrar och elever liksom den blir bättre om den påverkas av många människors olika behov i stället för av ett fåtal olika politikers egna önskemål om hur skolan skall se ut. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 4 liksom till reservation 1. Det är nämligen kunskap och inte könstillhörighet som skall gälla i skolan.

Fru talman! I det betänkande som vi behandlar nu tas det upp en lång rad ganska olika frågor som har rests i form av motioner från ledamöterna här i riksdagen. Det gör att den här debatten kanske kommer att bli något pytt-i-panna-betonad. Jag tycker själv att utskottet har besvarat de flesta motionsönskemålen på ett välavvägt sätt. Det är egentligen bara på en punkt som jag är förvånad över utskottets ställningstagande. Det gäller motion 410 där det föreslås att deltagande i undervisningsmoment med djurförsök i ungdomsskolan skall vara frivilligt. Man skall alltså inte tvinga elever att delta i sådana moment där man gör försök på levande djur eller — vilket kanske är vanligare — på djur som har avlivats. Det finns ju många människor, inte minst många unga människor, som av etiska eller andra skäl har mycket svårt för att delta i denna typ av experiment. Jag tycker att det borde vara självklart att man respekterar en sådan uppfattning, att man inte tvingar någon att mot sin vilja delta i någonting som vederbörande anser vara i något avseende djurplågeri. Att avliva ett djur enbart för att använda det i undervisningssyfte upplevs ju av många som jämställt med djurplågeri. Jag trodde att det skulle vara lätt att få utskottets stöd för en sådan här uppfattning, men så visade sig inte vara fallet. Utskottsmajoriteten hänvisar till lärarens förmåga att i varje enskilt fall bedöma om eleven skall delta eller inte. Utskottet är inte berett att göra den här typen av undervisningsmoment frivillig. Jag tycker att utskottsmajoritetens ställningstagande i det här fallet är beklagligt. Det är många elever runt om i landet som också tycker att det är mycket beklagligt. Själv har jag reserverat mig i reservation nr 3. Jag vill, fru talman, avsluta med att yrka bifall till denna reservation och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall gå in på det tredje område som behandlas i betänkandet. Det handlar om jämställdhetsarbetet i skolan. I diskussionen om jämställdhet mellan kvinnor och män sägs ofta att detta är en fråga om attitydförändringar. Med lagstiftning och andra förändringar som är möjliga att genomföra den politiska vägen kan man aldrig nå hela vägen fram. Det är naturligtvis riktigt. Därför är jämställdhetsarbetet i skolan så oerhört viktigt. I skolan grundläggs många av de attityder vi sedan bär med oss genom livet. Därför tycker jag att det är beklagligt att de krav vi för fram i motion 921 har avvisats av utskottet. Utskottet anser för sin del att syftena med våra motionsyrkanden redan är tillgodosedda. Detta kan jag inte alls hålla med om. Vad vi föreslår är att det skall tillsättas en jämställdhetskommitté, som enbart skall ägna sig åt jämställdhetsarbetet på skolans område. När den gamla parlamentariskt sammansatta jämställdhetskommittén lades ner lämnade den tomrum efter sig på flera områden. Ett av dem var skolans område. Jämställdhetskommittén ägnade ganska mycket tid åt att följa jämställdhetsarbetet på skolans område. Ingen motsvarande övergripande instans har, såvitt jag kan läsa ut av utskottets betänkande, fångat in den tråden. Inget av de organ utskottet räknar upp ägnar sig åt just dessa viktiga frågor. I läroplanen för grundskolan anges klart, som utskottet skriver, att skolan skall verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Detsamma gäller förhoppningsvis för gymnasieskolan, högskolan och förskolan. Det finns alltså goda målformuleringar, och det finns säkert också många intressanta projekt i skolorna. Vad som saknas i dag är en övergripande samordning. Vi har föreslagit en utredning, en kommitté, en delegation, eller vad man vill kalla det, med parlamentarisk förankring. En sådan kommitté skulle inte sakna arbetsuppgifter. En uppgift för den vore att följa de intressanta projekt som pågår ute i olika skolor och på lämpligt sätt presentera dem för en bredare krets i syfte att dels sprida de goda idéerna, dels skapa debatt. Den största faran för jämställdhetsarbetet tror jag nämligen är att den allmänna debatten tystnar. En annan uppgift vore förstås att ur jämställdhetssynpunkt se över de läromedel som används och ta initiativ till att det framställs nya läromedel där så erfordras. För att knyta an till motionen kan konstateras att det inte är kvinnornas historia som barnen får sig till livs när de studerar Sveriges historia, utan det är männens historia de läser. Vidare bör de läroplaner som man arbetar efter ses över. I en centermotion krävs att det i lärarutbildningen obligatoriskt skall ingå undervisning i könsrollsoch jämställdhetsfrågor. Det tycker också jag bör vara en självklarhet, om man anser att skolans målsättningsparagrafer är något att ta på allvar. Ändå vet jag att exempelvis de som utbildas till gymnasielärare i exempelvis samhällskunskap inte ägnar denna fråga någon tid. Lika självklart bör inslag av jämställdhet mellan könen ingå i journalistutbildningen. Detsamma bör gälla alla utbildningar som leder fram till ett yrke där utövaren har attitydpåverkande och opinionsbildande uppgifter. Utskottet konstaterar på denna punkt att det är UHÄ som fastställer utbildningsplanerna. Detta faktum anser jag inte vara ett avgörande hinder för att engagera sig i frågorna också på det politiska planet. Det är fullt möjligt för den här kommittén, som jag pläderar för, att samarbeta med UHÄ när det exempelvis gäller utbildningsplaner. Jag tycker som sagt att det är beklagligt att utskottet inte har slutit upp bakom vårt krav på en utredning. Man har enligt min mening inte fört fram tillräckligt starka argument för sin syn.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

Fru talman! Som flera av ledamöterna har nämnt finns ett tiotal motioner av skilda slag fogade till detta betänkande. Det är motioner som väcktes under den allmänna motionstiden i våras. De yrkanden som ställs är av skilda slag, t.ex. behörighetsvillkor för skolledare, samrådsskyldighet vid nedläggning av skola, bestämmelser för institutionsföreståndare och kompetensfördelning mellan skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna. Jämställdhetsfrågor, djurförsök och fristående skolor finns det också yrkanden om. Jag gör denna uppräkning för att markera den stora variationen i innehållet i motionerna. Redan nu ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess elva punkter. Beträffande skolans medverkan i jämställdhetsarbetet har moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna avgett var sin reservation. Låt mig något kommentera dessa. Vid intagningen till gymnasieskolan finns en kompletterande urvalsgrund. Det underrepresenterade könet bland antagna elever kan få tillgodoräkna sig extra poäng vid tilldelning av gymnasieplats, om två likvärdiga sökande står mot varandra. Detta vill moderaterna ej medverka till. Så var det med den jämställdheten. Jag yrkar avslag på reservation 1. Vpk markerar i sin reservation att trots åtgärder av skilda slag för jämställdheten i skolans verksamhet finns stora brister. Vi kan räkna upp en rad direktiv som den arbetande personalen har att rätta sig efter. I läroplanen för grundskolan anges klart att skolan skall verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Studieoch yrkesorienteringen skall medverka till ett inte könsbundet yrkesval. I merparten av grundskolans och gymnasieskolans ämnen finns anledning till och utrymme för jämställdhetsaspekter. Det är kanske sant att läromedlen släpar efter. Men jag tror att man snävar in sin syn på jämställdheten alltför mycket om man låter det stanna vid man kontra kvinna. Reservationen yrkar på en utredning för att granska hur skolan lyckas med sitt arbete. Utskottets majoritet anser att det finns goda förutsättningar för ett fortsatt målmedvetet arbete med jämställdhetsfrågorna utan ytterligare utredning. Jag yrkar avslag på reservation 2. Centermotion 1983/84:410 och reservation 3 vill göra djurförsöken frivilliga i skolan. Utskottet avvisar det förslaget. Att ha laborativa moment är mycket lärorikt. För att inte komma i konflikt med bl.a. lagen om djurskydd har SÖ så sent som denna sommar skickat ut specialinformation om levande djur i undervisningen. Vi uppfattar och uppskattar lärarnas förmåga att avgöra när någon elev inte klarar av en dissektion. Däremot vill vi inte förorda ett frivilligt deltagande. Jag yrkar därmed avslag på reservation 3. Utskottet fattar sig mycket kort om den moderata motionen beträffande automatisk rätt till statsbidrag för fristående skola. Yrkanden av det slaget återkommer regelbundet från moderaterna. Ingenting har ändrats i våra förutsättningar, varken ekonomiskt eller åsiktsmässigt i denna fråga. I december 1982 beslöt riksdagen att det är regeringen som beslutar vilka skolor som skall få statsbidrag. Detta gäller fortfarande, och det fanns ingenting nytt i Gunnar Hökmarks argumentering här i dag. Jag yrkar att reservation 4 skall avslås. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan.
Fru talman! Vad gäller den moderata reservationen 1 angående jämställdhet anser vi att vid intagning till olika typer av utbildningar skall den enskilda personens kunskaper och färdigheter vara avgörande. Intagningen skall inte påverkas av vilket kön man tillhör. Så är det med vår jämställdhet. Den syn som Barbro Nilsson har och som socialdemokraterna intar innebär att man kan bli gynnad eller missgynnad beroende på om man är pojke eller flicka och beroende på vilken utbildning man söker till. Så är det med den jämställdheten. Jag tror att de flesta unga människor i Sverige föredrar en jämställdhet som bygger på att man i kraft av sin egen kompetens kan söka till olika skolor och att de flesta tycker att det är felaktigt att man skall bli missgynnad när man söker till en utbildning på grund av att många av ens kamrater av eget kön också har sökt till den. Fru talman! Anledningen till att vi regelbundet återkommer med förslag om att fristående skolor skall få ett likvärdigt stöd är för det första att väldigt många människor i Sverige vill ha denna möjlighet, för det andra — och det är det viktigaste — att vi anser det vara riktigt att föräldrar skall få välja vilken skola deras barn skall gå i. Det anser inte Barbro Nilsson. I mitt inlägg ställde jag ett par frågor: Vilken kunskap och kompetens anser ni socialdemokrater er ha, så att ni bättre än föräldrarna kan centralt bestämma över vilken utbildning deras barn skall ha? Vilken kunskap och kompetens och vilken rätt menar ni er ha? Varför skulle det inte kunna vara självklart att man skall få välja vilken skola man skall få gå i? Det ekonomiska argumentet — som jag i och för sig tycker är underordnat — talar ju entydigt för att man skall öka stödet till fristående skolor, eftersom alla erfarenheter visar att dessa kostar samhället totalt sett betydligt mindre pengar än de offentliga skolorna.
Fru talman! Vi har inte förnekat, Barbro Nilsson, att det vidtas många åtgärder ute på skolorna för jämställdhet, men just av det skälet tror vi att det finns ett behov av ett samordnande organ. Barbro Nilsson ansåg att det fanns goda förutsättningar för fortsatt arbete även utan den utredning som vi har föreslagit. Då vill jag fråga, om hon inte delar min uppfattning att förutsättningarna skulle bli ännu bättre, om man tillsatte en kommitté med bl.a. de uppgifter som jag räknade upp: att vara opinionsbildare på det här området, att se över olika saker som läromedel, läroplaner osv. ur jämställdhetssynpunkt. Vi har den uppfattningen att förutsättningarna för ett aktivt jämställdhetsarbete skulle bli ännu bättre, om man fick till stånd en sådan samordning.
Fru talman! Gunnar Hökmark nämner här att moderaterna uppfattar det ekonomiska argumentet beträffande statsbidrag till fristående skolor som av underordnad betydelse. Det är en märklig upplysning, men vi skall lägga den på minnet när vi diskuterar resurserna till vårt skolväsen. Jag må också säga att Gunnar Hökmark har tagit sitt mandat att driva frågan om de fristående skolorna på verkligt allvar. Det är nu, såvitt jag kan se, tredje året i följd det sker, och det är ett otal gånger som just han har debatterat i frågan. Det framgår mer och mer tydligt att det är ett parallellt skolsystem som moderaterna vill arbeta för. Jag uppmärksammade en skärpning i den moderata reservationen i förhållande till tidigare reservationer. Nu nämner man att statsbidraget skall vara automatiskt, och det är just ordet ”automatiskt” som faktiskt innebär en skärpning i förhållande till förut. Man säger också att vårt sätt att utforma statsbidraget skulle favorisera det offentligas egna skolor. Jag vill påstå att vi inte har ett statsbidragssystem för att favorisera det offentligas egna skolor utan därför att eleverna har allmän skolplikt i detta land. Både stat och kommun har skyldighet att ansvara för det allmänna skolväsendet, och det är vi socialdemokrater beredda att stödja även i fortsättningen. Just att bygga en skola för alla är ett angeläget ärende för oss inom arbetarrörelsen. Men hur är det med moderaternas besparingsiver egentligen? Har man kanske något extra i rockärmen? Marie-Ann Johansson talade om jämställdhetsfrågorna. Vi antar ju läroplaner där det framgår hur olika frågor skall behandlas, men vi producerar inte läromedlen själva. Jag kan ge Marie-Ann Johansson rätt i att det inte finns någon anledning att dölja kvinnornas insatser. Det ingår i skolledningens och länsskolnämndens uppgift att följa upp undervisningen. Den kan de medverka till på flera olika sätt. Att det skulle behövas någon speciell utredning i form av en kommitté e. d. kan vi däremot inte hålla med om.
Fru talman! När det gäller det ekonomiska argumentet kom t.o.m. den Onsdagen den kommitté som utreder skolor med enskild huvudman fram till att det totalt 5 december 1984 sett förmodligen blir billigare för stat och kommun att ge ett stöd till fristående skolor, för därigenom går färre elever i den offentliga skolan. Det kostar alltså inte mer. ; ; 4 frågorm.m. När jag säger att det ekonomiska argumentet för fristående skolor är underordnat menar jag att det är underordnat det faktum att människor själva kan påverka sina barns skolgång. Det anser inte Barbro Nilsson i Örnsköldsvik, det förstår jag, för hon anser inte att föräldrarna skall kunna få påverka sina barns skolgång. Sedan säger Barbro Nilsson att jag driver frågan för tredje året i följd. Det kommer nog att bli ett fjärde år om det skulle behövas, därför att vi moderater tycker så här. Vi har ju fått er att ändra uppfattning i en och annan fråga, t.ex. antagningen på höstterminsbetyg. Vi skall också nu driva opinionen vidare i den här frågan. Jag har ytterligare en fråga, som förmodligen blir obesvarad i den här debatten. Varför kan icke ni socialdemokrater unna flertalet föräldrar med normala inkomster möjligheten att välja skola för sina barn? Varför anser ni socialdemokrater att det skall vara ett privilegium för de rika i vårt samhälle?
Fru talman! Barbro Nilsson i Örnsköldsvik tycker alltså att det inte behövs någon speciell kommitté. Hon tror inte att förutsättningarna skulle bli bättre för jämställdhetsarbetet i skolan. Jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att det skulle vara väldigt viktigt att få i gång en debatt igen om jämställdheten i skolan. Kommitténs viktigaste uppgift skulle vara opinionsbildande. Just på läromedelssidan vore det viktigt att få i gång en debatt om hur våra läromedel ser ut i dag och vilka förbättringar som behövs. Det gäller förstås, precis som jag sade i mitt första inlägg, att sprida alla bra initiativ som tas i skolorna. Det görs inte i dag, utan förslagen försvinner i det tysta. Det är beklagligt. Därför skall jag också ge Barbro Nilsson chansen att ändra sig genom att fortsätta att driva denna fråga här i riksdagen.
Fru talman! När nu Gunnar Hökmark så träget återkommer med sin fråga om fristående skolor kan jag inte avstå från att påminna om att vi har ett beslut från 1982 där det slogs fast vilka förutsättningar som gäller för en fristående skola. I de fall en fristående skola uppfyller vissa minimikrav kan den lokala skolstyrelsen besluta om att en sådan fristående skola skall få finnas. Beslutet visar att vi respekterar att det finns enskilda människor som vill driva och utnyttja fristående skolor. Vi socialdemokrater menar däremot att det är mest angeläget att samhället fördelar sina resurser så att alla får en bra skola att gå i. Även om det står i strid med den moderata synen håller vi fast vid att vi främst värnar om en bra skola för alla elever. Det görs faktiskt, Marie-Ann Johansson, många olika insatser på rikspla 37 net samt på regionalt och lokalt plan beträffande jämställdhetsfrågor. Kunde vi opinionsmässigt ännu mera påverka läromedelsförfattare, kanske andra opinionsbildare också, och få dem att arbeta aktivare för jämställdheten i skolan, har vi i och för sig ingenting emot det. Men den speciella kommitté som ni yrkar på tycker vi är överflödig.

Fru talman! Jag vill ge några kommentarer till den motion angående behörighetskraven för innehav av skolledartjänst som jag har väckt och som behandlats i utbildningsutskottets betänkande nr 5. Anledningen till motionen är att man såväl i skolstyrelserna som i länsskolnämnderna börjar ifrågasätta om det inte vore lämpligt att vid anställning av skolledare avstå från kravet på pedagogisk kompetens och att till skolverksamheten få knyta personer utan denna kompetens men med god administrativ utbildning. Decentraliseringen inom skolområdet har inneburit att ett ökat ansvar har lagts på kommunerna när det gäller driften av skolan. Ett stort ansvar för ekonomin åvilar skolledarna på grund av den fria resurstilldelningen. Vidare har en rad nya inslag tillkommit i den skoladministrativa verksamheten, t.ex. ADB och den under senare år utvidgade lagstiftningen på arbetsmarknadens område. Det är riktigt, som framhålls i utskottsbetänkandet, att skolledaren skall ha god erfarenhet i fråga om den dagliga undervisningen. Men det jag påpekar i motionen är att möjlighet att anställa icke pedagogiskt utbildad personal skulle kunna ges sådana rektorsområden där man har en rektor och två studierektorer. I sådana fall borde det vara helt möjligt att bortse från kravet på pedagogisk utbildning för en av tjänsterna och enbart kräva god utbildning i ekonomi och administration. Nu heter det att undantag kan göras, om synnerliga skäl föreligger. Jag anser att detta bör få tolkas på ett mer generöst sätt, så att de lokala skolstyrelserna i större utsträckning får möjlighet att själva avgöra vilken utbildning personalen skall ha för att skolans behov bäst skall tillgodoses. Fru talman! Jag har inget yrkande, men jag kommer att följa frågan och vid behov återkomma till den.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av min motion nr 813. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till lagen om skolplikten. Bakom motionen ligger allvarliga rapporter från kuratorer, som får möta invandrarungdomar vilka av olika anledningar har slutat sin grundskoleutbildning före nionde årskursens slut. Bland dessa ungdomar finns även barn i skolpliktig ålder. Det finns invandrarbarn som inte fått anmäla sig till skolan eller som inte har nåtts av skolan. Det finns också barn i skolpliktig ålder som har fått åka till hemlandet efter avbruten skolgång här och som sedan har återinvandrat till Sverige. Orsakerna till att dessa invandrarbarn har avbrutit sin skolgång är många. Det är alltså fråga om både skolpliktiga och icke skolpliktiga barn, för vilka grundvux eller någon annan vuxenutbildning enligt min åsikt inte är någon lösning. Folkhögskolan med sina speciella möjligheter skulle vara den bästa lösningen. Det är kanske onödigt att i detta sammanhang understryka att dessa ungdomar är dömda att få stora svårigheter på den framtida arbetsmarknaden i Sverige. Vi har tidigare i dag hört att somliga har haft svårt att motivera kraven i sina motioner, men jag har nu försökt göra det i fråga om min motion. Fru talman! Jag har inget yrkande, eftersom jag medger att min motion kanhända var dåligt förberedd och att man bör försöka finna andra lösningar. Jag återkommer i ärendet inom en snar framtid.

Fru talman! Konstitutionsutskottets betänkande 1984/85:8 behandlar bl.a. de viktiga frågorna om egendomsrätt, näringsfrihet och yrkesfrihet. Den svenska grundlagen ger i dessa hänseenden ett internationellt sett dåligt skydd för dessa frioch rättigheter. Därvidlag skiljer sig vår författning från vad som är vanligt i många andra västeuropeiska länder. I växande utsträckning har ett allt maktfullkomligare och byråkratiskt samhälle med en växande offentlig sektor gjort att de här aktuella friheterna har kommit i kläm. Detta gäller inte bara formellt utan i hög grad också reellt. Egendomsrätten inskränks på område efter område och görs mer eller mindre betydelselös utan att den formellt upphävs eller ibland ens formellt begränsas. Näringsfriheten urholkas genom att den offentliga sektorn expanderar och ges fördelar som tränger ut de privata intressenas möjligheter att konkurrera på lika villkor. Entreprenörerna blir i växande utsträckning beroende av politisk välvilja för att kunna konkurrera. Vad gäller yrkesfriheten kan vi se på utvecklingen under senare decennier på sjukvårdsområdet. Här har skett stora begränsningar i de privatpraktiserande läkarnas möjligheter att utöva sitt yrke över hela landet. Det handlar inte om formella näringsförbud men i hög grad om reella inskränkningar. Denna lista skulle kunna göras mycket lång. Men jag skall inte ta upp kammarens tid med exemplifieringar. Det är mot denna bakgrund som det i motioner från moderata samlingspartiet — det finns även en borgerlig trepartimotion i ärendet — yrkas på ett positivt erkännande av egendomsrätten i den svenska grundlagen. Ett sådant saknas alltså i dag. Det kan visserligen hävdas — och det har gjorts många gånger i denna debatt — att ett sådant erkännande endast är en symbolisk gest. Jag kan inte riktigt hålla med om det synsättet. Förvisso ligger det mycket av symbolik i hela frioch rättighetskapitlet i grundlagen, men därför är det sannerligen inte betydelselöst. Lagstiftare och domstolar, den allmänna opinionen och alla som är berörda av detta måste naturligtvis i sitt arbete ta rimlig hänsyn till vad som anges i den svenska grundlagen. Symboler saknar faktiskt inte betydelse vare sig på detta eller på andra områden. Det bör kanske påminnas om att ett positivt erkännande av egendomsrätten finns i Europarådets konvention om de mänskliga frioch rättigheterna som Sverige har undertecknat och förbundit sig att följa. För inte så länge sedan, så sent som i september 1982, fälldes Sverige av Europadomstolen just för brott mot bestämmelsen om egendomsskyddet. Det konstaterades att Sverige hade medverkat till en kränkning. På detta område är ärendet inte utagerat. Skadeståndsfrågan är ännu inte löst, och det finns anledning att i annat sammanhang återkomma till detta. Helt ointressant är det inte för denna debatt att svenska staten har fällts just mot brott mot egendomsskyddet. Det visar rimligen att det finns anledning för denna kammare att fundera över vilka åtgärder som kan vidtas för att få till stånd en ändring av svensk lagstiftning så att vi uppfyller Europakonventionens krav på ett skydd också i detta avseende. I vad gäller frågan om grundlagsreglerad näringsoch yrkesfrihet är dessa friheter, som jag inledningsvis sade, begränsade i den moderna verkligheten. Det finns monopol, bidragsbestämmelser, långtgående regleringsoch styråtgärder, auktorisationskrav och liknande saker, som på vissa områden urholkar eller sätter ur spel näringsoch yrkesfriheten. Det finns därför anledning att noga utreda hela frågekomplexet och därefter söka fastställa vilka gränser som kan vara rimliga och möjliga för näringsoch yrkesfriheten. Nästa steg bör vara att söka fastställa vilka rättigheter på detta område som kan och bör regleras i grundlag. Också här bör ett minimikrav vara att ett positivt erkännande av näringsoch yrkesfriheten ges i grundlag. Herr talman! Reservanterna är medvetna om de praktiska problem som finns på detta område, och det är därför som vi inte har lämnat något förslag till konkret lagtext. Vi menar att den rimliga arbetsordningen är att först sätta i gång ett utredningsarbete, som dock skall syfta till att ge den svenska grundlagen och vanlig lag en skärpning på detta område. Jag vill yrka bifall till reservationen. Den utgör ett steg i rätt riktning mot att Sverige kommer i takt med vad som är självklart i en rad västeuropeiska länder. Det är hög tid att någonting görs också i Sverige på detta viktiga område.